Fru talman! En av de viktigaste välfärdsfrågorna är allas tillgång till en god bostad. Därför står det i regeringsformen att det ska särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning. Medborgarna har rätt att ställa kravet på oss politiker, och det är riksdag och kommuner som ska sörja för bostadsförsörjningen i alla delar av landet och för alla grupper. När hjulen nu snurrar igen, när ungdomar får jobb och möjlighet att flytta hemifrån, när barnfamiljernas ekonomi förbättras så att de kan söka lägenhet med det extra rummet så att barnen kan ha egna rum, möts man på alltför många håll i dag av bostadsbrist och krav på orimliga kreditgarantier. Särskilt genant för ett välfärdssamhälle är naturligtvis den rena hemlösheten som har fått grepp om våra större städer under Den borgerliga riksdagsmajoriteten avskaffade i början av 90-talet flera av de lagar som garanterade samhällets ansvar och aktivitet för bostadsförsörjningen. I stället skulle de berömda marknadskrafterna få styra till allas fromma. Nu ser vi resultatet. Det byggs för lite, och det som byggs är för människor med höga inkomster. Så är marknadens logik. Det är efterfrågan som styr, inte behoven. Vi har här i riksdagen de senaste åren tagit flera steg som ska stimulera och förbättra nybyggnationen av framför allt hyresrätter till rimliga kostnader. Det är kommunalt bostadsförsörjningsansvar, bostadsförmedling, investeringsbidrag till studentbostäder, investeringsbidrag till ekologiskt hållbar bostadsproduktion, stora stöd till ekologisk omställning av befintliga bostadsområden, sänkt fastighetsskatt på flerfamiljshus och åtgärder för att förbättra konkurrensen i byggsektorn. Nybyggnationen har tagit fart. I 18 000 förra året. Men vi behöver komma upp till 25 000-30 000 nya bostäder årligen för att få balans. Investeringsbidraget till studentbostäder gav en nödvändig push på byggandet på högskoleorterna. Löses inte bostadsproblemet för studenterna hotas hela den satsning på högre utbildning som vi alla anser vara av så stor strategisk betydelse för Sverige. Det som förenar alla de insatser som regeringen har lagt fram och som riksdagen har beslutat om är att de borgerliga partierna i de flesta fall, och moderaterna i samtliga fall, har gått emot. Hur ska moderaterna kunna leva upp till regeringsformens utfästelser om att det allmänna särskilt ska trygga rätten till bostad? De förslag vi har sett har handlat om slopat räntestöd, sänkta bostadsbidrag, utförsäljning av kommunala bostäder och kanske framför allt - kungstanken - marknadshyror. Det är inte precis de förslag till lösningar och krav som man möter när man är ute och pratar bostadsfrågor med medborgarna i Sverige. Fru talman! Hur får vi då fart på byggandet av hyresrätter till rimliga boendekostnader? Ja, det är en lång rad faktorer och åtgärder som måste samverka. Kommunalpolitikerna måste engagera sig tydligare i bostadsförsörjningen. Det måste vara framförhållning i planeringen, dvs. grunden läggs genom att se till att mark, infrastruktur och social service planeras så att det finns förutsättningar att snabbt komma i gång med byggnation. Men det räcker inte. De flesta kommuner äger ännu i dag, tack och lov, allmännyttiga bostadsbolag. Det är hög tid att aktivera dem i de kommuner som har eller befarar bostadsbrist. Allmännyttans framtida uppgifter diskuteras ju ganska livligt just nu, och min åsikt är att det särskilda ansvar som allmännyttan ska ha, förutom att tillhandahålla bostäder till självkostnadspris, är att vara den som bygger i tid så att bristsituationer inte uppstår. Därför är det särskilt allvarligt att en del - dock långtifrån alla - moderatledda kommuner förbjuder sina allmännyttiga bolag att bygga och t.o.m. säljer ut bostadsbeståndet. Därför är vi socialdemokrater så angelägna om att se till att det finns allmännyttiga bostäder i alla delar av landet även i framtiden. De höga kostnaderna för nyproduktion måste angripas. Kommunerna bidrar på sina håll till orimliga kostnadsökningar genom skyhöga markpriser, t.o.m. genom att auktionera ut mark till högstbjudande, men också anslutningsavgifter, bygglovsavgifter och andra avgifter påverkar kostnaderna. Här finns en del att göra, särskilt vad gäller markpriserna. Kommunernas markinnehav borde i första hand betraktas som ett verktyg för att trygga invånarnas bostadsbehov. Det ska inte vara en tillgång som ska försäljas till just dagens högsta marknadsvärde. Den alltmer bristande konkurrensen inom byggsektorn är en stor förklaring till de höga byggkostnaderna. Åtskilliga utredningar och analyser ger samma bild. Bristen på konkurrens gör att produktivitetsutvecklingen är mycket sämre samtidigt som viljan att använda nya metoder och material är liten jämfört med andra industribranscher. Det finns dock goda exempel på motsatsen. Det är lokala byggföretag som i samarbete med kommunala beställare har lagt sig vinn om att förbättra byggprocessen, handla byggmaterial via andra kanaler och gemensamt fokuserat på att det som ska stå på hyresavin i slutändan ska vara rimligt för människor med normala inkomster att betala. Här är jag övertygad om att det nyinrättade byggkostnadsforumet kan stimulera många fler kommuner att söka många nya vägar. Det finns alternativ till byggjätten som dikterar villkoren. Men återigen, här är intresset från moderaterna lika med noll. Trots att de aldrig sparar någon möda att predika om konkurrensens välgörande inflytande i den gemensamma sektorn tycks de blunda för privata monopol och oligopol. Röster höjs nu för ytterligare statligt ekonomiskt engagemang i byggandet av hyresrätter. Investeringsbidrag diskuteras. Den metoden har vi valt att införa för studentbostäder och från årsskiftet för ekologiskt byggande. Det är möjligt att det kommer att krävas ytterligare insatser för att få fart på byggandet av hyresrätter. Men det finns en del dilemman i sammanhanget. Det är framför allt två faktorer. En del kommuners hantering av markförsäljning är det ena. Det kan inte vara rimligt att statliga subventioner äts upp av kommuner som i stället plockar ut det utrymmet i form av högre markpriser. Det måste till ett samarbete mellan kommuner och stat för att sådant ska kunna ske. Det andra problemet är naturligtvis den bristande byggkonkurrensen. Om statliga insatser i stället resulterar i att byggarna tar ännu mer betalt är sannerligen ingenting vunnet. Därför måste vi försöka lösa frågorna för att komma vidare. Fru talman! Bostäder är ingen konsumtionsvara i vanlig bemärkelse. Man producerar inte bostäder för dagsefterfrågan. De är en fundamental del av välfärdssamhället. Tillgången ska garanteras alla efter behov. Detta kräver en aktiv bostadspolitik. Den står vi socialdemokrater för, och den tänker vi spetsa ytterligare till fromma för alla dem som saknar bostad i dag och inte minst för de regioner där tillväxten hämmas på grund av att marknaden inte kan möta behovet av bostäder.

Fru talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om bostadsförsörjningen och bristen på bostäder med Leif Åtskilliga gånger återkommer socialdemokraterna till att det är tack vare de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen och bostadsförmedlingarna som bristen på bostäder löses. Ja, byggandet har ökat i Sverige, men det är inte tillräckligt. Där är vi helt överens. Men problemet är att det inte byggs några hyresrätter. Det spelar ingen roll om en kommun har en bostadsförmedling om det inte finns några bostäder att förmedla. Jag skulle tycka att det var intressant om socialdemokraterna på allvar tog upp frågan om hur vi får fler hyreslägenheter byggda i framför allt tillväxtregionerna. Har Leif Jakobsson något svar på det?
Fru talman! Huvuddelen av mitt anförande handlade om de frågor som Ewa Thalén Finné ställde, dvs. hur vi ska kunna bygga nya hyresrätter. Det finns två exempel på vad vi försöker göra. Vi har haft ett resonemang med kommuner om markpriser som annars direkt saboterar möjligheten till vettiga hyror. Det är fråga om att angripa den bristande konkurrensen på byggproduktionssidan. Jag har tidigare räknat upp en lång rad insatser, t.ex. sänkningen av fastighetsskatten för hyreshus. Vi gör en hel del.
Fru talman! Leif Jakobsson pratar om markpriser, och det ser naturligtvis olika ut i olika delar av landet. Den kommun som jag kommer från har i princip ingen kommunal mark, och vi har därför inga markpriser att pressa upp. Så ser det ut på många orter i Sverige, framför allt i mindre kommuner. Det må vara att storstäder äger mark, men små kommuner äger sällan mark och har med andra ord ingenting med den biten att göra. Det finns egentligen bara ett sätt att få bristande konkurrens att minska, och det är att se till att det byggs. Men det är mycket tal och lite handling, som jag ser det. Vi har vissa verktyg här som vi skulle kunna använda omedelbart, och det är att ta bort fastighetsskatten, både på hyresfastigheter och på andra fastigheter. Vi kan också se över övriga skatter och hela den biten. Skatterna motsvarar mellan 60 och 70 % på priset när man bygger. Varför är ni aldrig villiga att titta på de frågorna?
Fru talman! Jag uppfattade det så att frågan handlade om nybyggnation av hyresrätter och hyresfastigheter, och då finns det ingen fastighetsskatt. Först efter fem år får man halv fastighetsskatt, och efter tio år får man hel fastighetsskatt. Den moderata politiken, som innefattar att ta bort räntebidragen och att påstå att borttagandet av fastighetsskatten skulle kompensera det, stämmer inte på nyproduktionen utan skulle vara en direkt belastning och göra det ännu svårare att bygga hyresrätter.

Fru talman! Det är en väldigt kortsiktig bostadsbyggare som bara tittar på de första fem eller eventuellt de första tio åren när han gör en kalkyl för sin investering. Visst finns det en brist i framför allt Stockholmsområdet, där regeringen har underlåtit att bidra med de kommunikationsinvesteringar som är nödvändiga för att det ska komma fram mark där man kan bygga mer. Vi kan titta på den andra sidan av medaljen också. Hur är det egentligen? Är det brist över hela landet? I dag har Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation redovisat en utredning som visar att man räknar med att det år 2010 ska finnas 42 500 tomma lägenheter och att förlusterna för de här företagen fram till 2010 kommer att ligga på bortåt 30 miljarder kronor. Det är också resultat av den socialdemokratiska bostadspolitiken. De pengarna kunde ha använts bättre.
Fru talman! De siffrorna är ett resultat av den omstrukturering som sker i Sverige, dikterat kanske inte framför allt från den här kammaren utan av de villkor som marknaden ställer upp. När det gäller den delen är vår åsikt att de hyresgäster som bor i de fastigheter och i de bostadsbolag där det uppstår stora vakanser på grund av antingen utflyttning ur kommunen eller låga födelsetal inte ska stå för det. Därför har regeringen och vi socialdemokrater en politik för det också genom Bostadsdelegationen, som redan har hjälpt ett trettiotal bostadsbolag att sanera sin ekonomi.
Fru talman! När det gäller andra företag kräver vi att de ska vara marknadsförutseende och att de ska ha den kommersiella spänst som gör att de kan planera sina investeringar. I det här fallet är det så, beroende på det kommunala och statliga bostadsstödet, att styrelser och företagsledningar har underlåtit att göra det. Det är därför som man får brister i boendet och får 42 000 tomma lägenheter och 28 miljarder i förluster. Det som de företagen skulle behöva mest nu är en sprängexpert som kunde minska rivningskostnaderna genom att smula ned de onödiga lägenheterna.
Fru talman! Det här illustrerar tydligt skillnaden mellan Carl-Erik Skårmans och min uppfattning om hur bostadspolitik ska drivas. Jag sade tidigare att jag tror att en av de viktigaste uppdragen för allmännyttan är att vara de som bygger först så att man inte hamnar i bristsituationer. Hade allmännyttan i Stockholmsområdet tagit sig an den uppgiften hade vi kanske inte varit i den oerhört besvärliga situation som vi nu är i, som faktiskt hämmar tillväxten rejält i Stockholmsområdet.

Fru talman! Bostaden är ingen konsumtionsvara vilken som helst. Hur vi bor, var vi bor och hur mycket det kostar att bo påverkar i hög grad vår livssituation och våra möjligheter i livet. Dessa ord har sagts många gånger och är en bakgrund till att vi socialdemokrater ser bostadspolitiken som en viktig del i välfärdspolitiken. Kärnan i den sociala bostadspolitiken är att alla ska ha rätt till en god bostad till skäligt pris, med modern utrustning och av den storlek som motsvarar familjens behov. Det är kommunerna som har det direkta ansvaret för bostadsförsörjningen. Staten ska svara för att det finns ändamålsenliga regler på bostadsmarknaden och ett bostadsfinansieringssystem som stöder byggandet och boendet. Det innebär att det även i framtiden måste finnas en nationell bostadspolitik som garanterar att det finns bostäder för alla till rimliga kostnader. Också måste i hög grad insatser och nya initiativ från byggmaterielindustrin, byggentreprenörerna, byggherrar och bostadsförvaltare finnas och komma till. Det behövs även i framtiden en blandning av olika upplåtelseformer över hela landet för att garantera människors olika behov av bostad. Och när det uppdämda behovet så småningom ska tillgodoses finns det risk för flaskhalsar vad gäller produktionskapacitet och därmed risk för överhettning som leder till kostnadshöjningar och ökande boendekostnader. Den begränsade tillgången på bostäder i de mest expansiva regionerna kan bli ett allvarligt hinder för en fortsatt snabb sysselsättningstillväxt. I vissa kommuner byggs ingenting trots ett stort behov. För ett år sedan hade 32 kommuner bostadsbrist. I dag har antalet ökat till 45 av landets 289 kommuner. Förra året påbörjades ca 18 000 nya bostäder, och i år beräknas start av 22 000. Trots en kraftig ökning är nivån alldeles för låg för att motsvara behovet. Först år 2003 kommer byggnationen att överstiga 25 000 Människor måste själva ges möjlighet att välja var och hur de vill bo, vare sig det gäller villa, privat hyreslägenhet, allmännyttan eller bostadsrätt. Alltfler hyreslägenheter ombildas till bostadsrätter, vilket kan ge bekymmer på sikt och innebära kostnader för samhället genom minskade skatteintäkter. Samtidigt kommer segregationen att öka. Fru talman! Jag ska säga några ord om behovet av allmännyttan. De kommunala allmännyttiga bostadsföretagen har alltsedan sin tillkomst på 1940-talet varit ett betydelsefullt verktyg för kommunerna när de ska uppfylla sitt ansvar inom bostadsförsörjningen. Det finns ett flertal skäl till varför många valt att bo just i allmännyttan. Det är tryggt eftersom allmännyttan drivs på ett sådant sätt som flertalet eftertraktar. Eventuella vinster i företaget återanvänds ofta till de boendes fördel. I dag utgör allmännyttans hyresrätter ungefär häften av alla hyreslägenheter och totalt 20 % av landets samtliga bostäder, som är 4,2 miljoner. Ungefär 1,5 miljoner människor bor i dessa drygt 900 000 lägenheter. Allmännyttan är av stor betydelse och ska också vara med i nyproduktionen. Såväl privata intressenter som allmännyttan behövs på bostadsmarknaden, men framför allt i tillväxtregionerna och i Stockholmsregionen spelar allmännyttan en stor roll i nyproduktionen. 30 % av den disponibla inkomsten, vilket kan jämföras med 24,7 % för år 1990. Boendekostnaderna för år 2000 har för boende i hyresrätt varit oförändrade, men de hade sjunkit för egnahemsägare med 0,7 % jämfört med år 1999. Antalet kommuner som har ett bostadsförsörjningsprogram har sjunkit från 177 till 1993 har endast 16 kommuner kvar en kommunal bostadsförmedling. I drygt 86 % av kommunerna saknas det helt en samordnad förmedling av bostäder. Fru talman! Avslutningsvis: Bostaden är en social rättighet, inte en handelsvara. Det är lika viktigt att ha en god bostad som att ha ett arbete. Bostaden kan likställas med rätten till god hälsovård, omsorg och utbildning. Bostaden och boendet påverkar i hög grad människors livssituation och möjligheter i livet. Därför är bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Bostadsbidragen är en viktig del av den sociala bostadspolitiken och ska behållas. Jag uppskattar regeringens bestämda avsikt att driva en social bostadspolitisk linje. Det innebär bl.a. att vi även i framtiden kommer att ha ett stort och starkt inslag av bostadsföretag som drivs utan enskilt vinstintresse och som är öppna för alla grupper av medborgare. Det innebär också att vi kommer att se till att vi har ett fungerande regelsystem för boende, byggande och bostadsfinansiering som svarar upp mot kraven på tillgång till goda bostäder för alla till rimliga kostnader. De hemlösas situation måste speciellt uppmärksammas. De skickas ibland runt i systemen, och ingen tar det egentliga ansvaret. Här behövs en verklig samordning mellan de olika myndigheterna. Fru talman! Andra initiativ som bör prövas är exempelvis pendlingsstöd för löntagare inom byggbranchen för att undvika kommande problem inom branschen och för samhällets utveckling. En fråga man kan ställa är: Varför ska det gå arbetslösa byggnadsarbetare i Norrland medan det saknas byggnadsarbetare i tillväxtregionerna, t.ex. Stockholm? Ett annat viktigt påpekande är att Byggnadsarbetareförbundet hade utsett år 2000 till ett arbetsmiljöår och startskottet för en långsiktig satsning på bättre arbetsmiljö. Över hela landet genomförs arbetsplatsbesök för kontroll av arbetsmiljön. Det är inte rimligt att knappast någon byggnadsarbetare kan uppnå sin pensionsålder i branschen. Detta kan inte tolereras, och nu måste en bättre och skarpare lagstiftning till. Till sist vill jag göra ett särskilt påpekande. Byggnadsarbetareförbundet och s-kvinnorna har under många år kämpat för ett socialt bostadstänkande bland de olika aktörerna inom bostadssektorn. Det har visat sig att den kampen behöver föras intensivt även framöver. Det kommer att göras. En uppmaning till regeringen är att man bör klarlägga, och ta initiativ till, breda långsiktiga regler för bostadsmarknaden där så många partier som möjligt kan ställa upp. Men vi har hört av tidigare talare här att det finns svårigheter med detta. Aktörerna på bostadsmarknaden bör veta, och ska veta, hur det långsiktigt blir med bostadspolitiken.
Fru talman! Ronny Olander säger att människor ska ha rätt att välja hur och var de vill bo. Det instämmer jag helt i. Å andra sidan är socialdemokraternas retorik alltid den att omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter är felaktig. Som jag ser det är den ett uttryck för en vilja bland dem som bor. Man vill alltså själv äga sin lägenhet - om än indirekt. Även det som i dag byggs och som emellanåt är mycket dyrt, det kan jag hålla med om, efterfrågas. Det står ju inte tomt. Den viktigaste aspekten är fortfarande att det byggs. Det behöver byggas mer. Ronny Olander nämnde det här med långsiktigheten. Jag håller helt med. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi är långsiktiga och att man en gång för alla gör klart att det inte blir några investeringsbidrag för byggbranschen. Jag tror att det är det väsentligaste - det finns också andra saker att göra - för att få alla aktörer att sätta i gång att bygga.
Fru talman! Jag tycker att den här debatten, som är oerhört viktig, faktiskt visar att Sverige som land nationellt måste lägga sig i hur bostadspolitiken utformas just för att garantera att alla människor ska ha en möjlighet att kunna bo till rimliga priser, i hyfsade bostäder och i enlighet med den familjs behov som man finns i. Det är väl här den stora skillnaden finns mellan moderaternas tänkande och oss socialdemokrater. Vi tror att man på ett försiktigt sätt ska vara med och hjälpa till för att uppnå de här förhållandena. Men det ni egentligen pratar om är att marknaden, som många gånger kan vara hård och kall, själv ska bestämma. Sedan gäller det omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter. Jag uppfattar det faktiskt på det viset att ni endast av ideologiska skäl vill sälja ut och driver just de frågorna. Det tycker jag är väldigt trist. Att man kanske tvingas föra en diskussion i enstaka fall är en helt annan fråga.
Fru talman! Jag instämmer i att alla människor ska ha rätt att bo. Som jag ser det finns det faktiskt verktyg i dag i socialtjänstlagen. Jag tror att det var Ronny Olander som nämnde att det många gånger är så att människor ramlar mellan stolar. Det är väldigt olyckligt. Jag tycker att det kanske är där man kanske skulle sätta in verktygen i stället. Man skulle se över socialtjänstlagen och hur kommunerna jobbar med den. Sedan vill jag komma in på den ideologiska aspekten i att vi driver att människor ska kunna få äga sin bostad. Jag kan på sätt och vis säga visst, jag tycker att det är en trygghet för väldigt många människor att kunna äga sin bostad. Det var ju faktiskt en fråga som socialdemokraterna drev en gång i tiden; att vanliga människor också skulle ha möjlighet att äga sin bostad. Jag tycker, och de allra flesta människor tycker, att det är en stor trygghet att kunna göra det. Jag tycker därför att det är synd att man ska smutskasta ägandet.
Fru talman! Den första frågan gällde rätten och socialtjänstlagen. Jag utgår från att det är de hemlösas situation som Ewa Thalén Finné funderar över. Jag försökte säga i mitt anförande att det finns anledning att se till att inte människor ramlar mellan stolarna och skickas mellan olika myndigheter. Det uppstår ibland, som man brukar säga, moment 22-situationer. Det är mycket olyckligt, och det måste absolut åtgärdas. Vi smutskastar inte ägandet. Det har vi aldrig gjort och kommer aldrig att göra. Den diskussionen kan vi bortse helt från. Det är inte detta det handlar om. Vad det handlar om är att ni här i denna kammare, från tidigt i morse, klockan nio, för fram budskapet om att sänka skatter och ta bort möjligheter att bedriva generell välfärdspolitik; vård, omsorg, och skola. Boendet är en oerhört viktig och central del i människors liv. Det är det vi försöker vara med om; att skapa möjligheter för människor att bo på ett bra och hyggligt sätt. Det är vad det handlar om.
Fru talman! Bostadsbyggandet och jordbruket är de mest reglerade branscherna här i landet. Alla visste vi kanske att det skulle finnas lediga lägenheter i Norrlands inland, men inte att det skulle nå den stora omfattning som SABO nu visar på i dag. Jag skulle vilja fråga Ronny Olander vad han menar om den bostadspolitiska planhushållningen. Har den givit ett bra resultat när vi har 42 500 lägenheter som beräknas vara lediga för år 2010 till en kostnad av 28 608 miljoner kronor - eller 28 miljarder? Är det ett bra resultat? Är det ett resultat som man ska acceptera i en planhushållningsekonomi? Vad ska vi göra åt detta? Är det sprängexperter vi behöver?
Fru talman! Det behövs i alla fall bättre sprängexperter än de som försökte spränga ett hus för något år sedan i TV. Där satte det sig bara längre ned. Men för att seriöst besvara frågan är det så att i 50-60 kommuner av landets ca 300 är det rejäl tillväxt. Det är tillväxtregioner. Regeringen har faktiskt uppmärksammat det. Vi har beslutat om, och diskuterar just, de regionala obalanserna. Det är t.o.m. uppmärksammat i EU. Vi får alltså pengar för detta. Det är oerhört viktigt och centralt. Men att försöka klina på oss något sådant här gammalt retoriskt snack om planhushållning! Jag vet inte från vilket årtionde Carl-Erik Skårman har hämtat de uttrycken. När bedrevs det planhushållning i Sverige? Om vi skulle försöka hitta ett underlag för att kanske över partigränser komma fram i bostadspolitiken så att aktörerna därute visste vad det handlar om? Tänk om vi kunde ha varit överens till 50
Fru talman! Jag stryker gärna ordet "planhushållning", men det är den mest reglerade marknad vi har i Sverige som har resulterat i att det blivit på det här sättet. Det är klart att dessa pengar hade kunnat användas bättre för att tillgodose lägenhetsbehovet i tillväxtorterna. Det är de här resultaten som den av socialdemokraternas bostadspolitik har fört med sig. Nog behövs det större kommersiell spänst hos företagsledningarna så att man undviker den här typen av resultat.
Fru talman! De regionala obalanserna är bekymmersamma. Det behövs krafttag. De tas. Vi har beslutat om flera. Jag utgår från att det kommer ännu fler. Skulle någon vilja tvinga människor att bo på ett ställe där de inte vill bo, om de vill flytta från en region och en ort, där det enligt Carl-Erik Skårman finns 42 500 lediga lägenheter? Men om människor inte kan bo så kanske det handlar om att också skapa förutsättningar genom en aktiv näringspolitik och genom aktiva politikområden, så att människor har möjlighet att bo i hela Sverige. Jag tycker att begreppet att hela Sverige ska leva är fint. Det är inte något negativt. Men man konstaterar också att det behöver tas krafttag. Det behövs samhälleliga insatser. Och det får vi inte genom skattesänkningar på hundratals miljarder som ni propagerar för i denna kammare. Tyvärr är det så.

Fru talman! Kampen mot segregationen är en av vår tids största utmaningar. Bakom detta ligger en växande medvetenhet om segregationens negativa följder för hela samhället. I sin förlängning hämmar den också utvecklingen i samhället och skapar ett hårt samhällsklimat med starka sociala spänningar. Fru talman! Att boendet är en klassfråga är ingen nyhet. Men det är länge sedan det var så tydligt som nu på 2000-talet i Sverige. Under senare tid har undersökningar efter undersökningar visat på att segregationen ökar. Klyftorna ökar mellan välbärgade och eftersatta områden vad gäller i stort sett alla variabler. Naturliga gränser som en skogsdunge eller en väg skiljer på ett effektivt sätt fattig från rik och olika boendeformer från varandra. Den som kan betala eller få ett banklån tar chansen att flytta till den andra sidan. De övriga blir kvar i ett bostadsområde som tenderar att bli alltmer eftersatt. I de eftersatta områdena har de flesta låga eller mycket låga inkomster, arbetslösheten är högre än för samhället i stort, och bidragsberoendet är större. Den här situationen leder till kriminalitet och drogproblem som tillsammans skapar en känsla av oro och otrygghet i samhället. Fru talman! Men vilka bostadsområden är egentligen de mest segregerade? Är det Bergsjön eller Örgryte? Är det Rinkeby eller Djursholm? Är det Rosengård eller Limhamn? De boende i de mer välmående villastäderna är oftast en mer enhetlig grupp än de boende i de eftersatta förorterna. Detta gäller såväl bakgrund, etnicitet, som ekonomiska förutsättningar. För oss socialdemokrater är det en viktig uppgift att vända utvecklingen i dessa utsatta bostadsområden. Nyckelord i kampen är som vi ser det trygghet, samverkan och initiativ. Centralt i hela utvecklingsprocessen måste var initiativ och delaktighet från de boende. Det är nödvändigt att stat och kommun finns med i processen. Men det är lika självklart att vi politiker sätter tilltro till de boendes kompetens och dirigerar mindre uppifrån. Skolan spelar en nyckelroll i kampen mot segregationen. Skolan är en naturlig mötesplats där barn från olika förhållanden möts. Framför allt måste man öppna skolan för andra grupper i närområdet. Låt pensionärer och andra daglediga äta i skolan. Låt skolan bli en naturlig mötesplats för de boende. Fru talman! Bostaden är en central del i alla människors liv. Hemmet har oftast setts som en symbol för trygghet. Men så är det uppenbarligen inte längre för alla. En SIFO-undersökning som presenterades i somras visar på en skrämmande verklighet. Var femte boende i lägenhetsområden känner sig någon gång otrygg i sitt eget bostadsområde. Siffrorna för kvinnor under 30 år är ännu mer oroväckande, då en tredjedel av dem känner sig otrygg. Över hälften av alla som bor i lägenhet är någon gång rädd i sitt bostadsområde. I villaområden är de flesta rädda för inbrott och stöld. Lägenhetsboende är däremot rädda för att bli överfallna. Mest rädda är unga kvinnor som bor i allmännyttan. Detta är en vardagsbild som för mig som kvinna och socialdemokrat är oacceptabel. För mig är det självklart att alla boende i Sveriges bostadsområden ska känna sig trygga och säkra överallt i samhället. Ingen ska behöva vara rädd för sina grannar. Alla ska våga gå ut på kvällarna. Det är nödvändigt att tryggheten ges en ökad status vid planeringen av nya områden och ombyggnad av befintliga områden. De boendes inflytande över den egna bostaden och det egna bostadsområdet måste öka. Ett aktivt engagemang motverkar främlingskap och ökar tryggheten. Trygga bostäder ska inte bara vara det mest efterfrågade utan också en realitet för oss alla. Den som känner sig trygg beväpnar sig inte. Skapandet av ett tryggt bostadsområde förutsätter ett långsiktigt och tålmodigt arbete. Den utvecklingen kräver tid. Trygghet skapas inte enbart genom att det finns fler poliser eller anställda väktare i området. Tryggheten kommer genom långsiktigt och målmedvetet arbete. Fru talman! Nästan alla som bor i småhus kan ägna sig åt trädgårdsodling på fritiden. För dem som bor i flerbostadshus ger koloniträdgårdar och odlingslotter motsvarande möjligheter. Trädgårdsodlingen har flera positiva miljöeffekter och påverkar även folkhälsan och trivseln. I samhällsplaneringen bör trädgårdarna ses som ett viktigt inslag i den gröna stadsmiljön. De ökar den biologiska mångfalden i staden och har positiva effekter på miljön. Att stimulera fritidsodlingen i koloni och hemträdgårdar medverkar också till en utvecklande och avkopplande fritid för människor i alla åldrar med olika sociala bakgrunder både i staden och på landet. Fru talman! Sverige är i dag ett land präglat av etnisk och kulturell mångfald. I dag talas det mer än 150 språk i Sverige. Här finns så gott som alla världens religioner. Denna mångfald är en viktig kraft för utvecklingen av vårt svenska samhälle. Därför är det nödvändigt att människor med olika bakgrunder och olika ekonomiska förutsättningar bor inom samma bostadsområde, finns i samma skolor, möts i affärer och på naturliga mötesplatser. Kampen för integration måste föras inom alla områden i samhället. Utveckling är en fråga om makt, inte bara om fördelningspolitik och om trygghetsskapande åtgärder. Människors aktiva deltagande måste genomsyra hela integrationsprocessen för att vi ska få ett samhälle för alla, inte bara för några.
Fru talman! Kampen mot segregationen är viktig, framför allt mot den ofrivilliga segregationen. Men jag har alltid lite svårt för tanken att det är en ren bostadspolitisk fråga. För mig är det nämligen så att det väsentligaste för människor att komma ur segregation är att ha ett arbete. Och det är där som man måste vidta politiska åtgärder, att förenkla och ta till vara människors kreativitetskraft. Ett initiativ för att bryta dessa många gånger monotona miljonprogramsområden är faktiskt att möjliggöra för nya och olika upplåtelseformer i dessa områden som i dag i princip uteslutande består av hyresrätter. Det kommer att medföra både att människor stannar kvar och att segregationen minskar. Är Siw Wittgren-Ahl beredd att ta några initiativ i den riktningen?
Fru talman! Från socialdemokraternas sida försöker vi faktiskt att göra det, både på riksdagsnivå och på kommunal nivå. Det är, precis som Ewa Thalén Finné säger, inte bara en bostadsfråga. Mitt anförande gick också ut på att det är en social och ekonomisk fråga. Om Ewa Thalén Finné och moderaterna kan vara överens med oss om att man då också måste se till att ställa medel till förfogande så kan man också i våra ytterområden se till att man får olika bostadsupplåtelseformer och skapa sådana möjligheter att alla människor har råd att bygga och bo där också.
Fru talman! Jag kan inte påminna mig under den tid som jag har varit i riksdagen att jag har sett några initiativ från den här kammaren som skulle möjliggöra nya eller olika upplåtelseformer i miljonprogramsområdena. Ett sätt är t.ex. att tillåta dubbelupplåtelse i fastigheterna om de ombildas till bostadsrätter. Men det säger ni prompt nej till. Det vore ett sätt för människor som i dag inte har råd att köpa en bostadsrätt att kunna bo kvar i bostadsrättsfastighet och ha kvar t.ex. sin kommunala värd. Jag skulle tycka det vore väldigt intressant att höra vilka initiativ ni har tagit här i kammaren för att öka olika upplåtelseformer i miljonprogramsområdena.
Fru talman! För att svara på frågan kan jag säga att vi i första hand har sett till att de i ytterområdena nu fått ett arbete som är ett av de mest grundläggande incitamenten för att man ska kunna göra en boendekarriär. I olika delar av Sverige har faktiskt kommunerna själva ordnat vissa upplåtelseformer och sett till att det har blivit fler olika ägare i ytterområdena och också sett till att bilda bostadsrätter i vissa kommuner. Det pågår mycket från de kommunala politikerna och även från de kommunala fastighetsbolagen. Där gör man en verklig insats på många håll.
Fru talman! De kommunala bostadsområdena, miljonprogrammet särskilt accentuerat, visar sig medföra segregation genom bostädernas utformning - Tensta, Rinkeby, Råslätt i Jönköping osv. Det tyder faktiskt på att det har funnits en väldigt dålig känsla för nyanserna i efterfrågan på bostäder, väldigt liten spänst i den marknadsmässiga kontakten hos de kommunala bostadsföretagen. De har dessutom i flera fall motarbetat att man differentierar upplåtelseformerna därefter. Tycker ni inte, Siw Wittgren-Ahl, att det vore dags att vi alla gemensamt försökte uppmana de kommunala bostadsföretagen att vara mera spänstiga i sina marknadskontakter så att de på ett bättre sätt kunde tillgodose nyanserad efterfrågan av bostäder så att vi inte fick segregerade områden som resultat?
Fru talman! Jo, det kan vi gemensamt göra. Segregation betyder att vi har ensidiga upplåtelseformer dels i miljonprogrammen, dels också i våra villaområden där det också bara finns en typ av boende. Jag tycker att det är lika ledsamt oavsett vilken form av ensidigt boende man har. Människor möts, och mötet gör att vi utvecklas. Det är aldrig utvecklande med bara en typ av människor. Visst, det kan vi ställa upp på.
Fru talman! Jag vet att det finns villaområden där man ända sedan 1927 har sysslat med differentierad efterfrågan, exempelvis i Stockholm SMÅA områdena som de ju populärt kallas. Där finns det både arbetarbostäder, tjänstemannabostäder och annat. Men i de kommunala hyresbostadsområdena finns det ingen sådan. Det är där, i de kommunala bostadsföretagen, som vi måste sätta in stöten för att få en bättre gymnastisering, en bättre kommersiell spänst till stånd så att vi kan slå tillbaka segregationen.
Fru talman! Vi måste ha olika typer av upplåtelseformer i våra olika typer av bostadsområden. Vi måste också se till att människor har ett eget arbete så att de kan försörja sig. Det är de viktiga incitamenten för att komma bort ifrån negativ segregation hur den än ser ut.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att inleda med konstaterandet att det har varit mycket intressant att följa statsministerns första debatt i EU-parlamentet och inte minst också hur han och Folkpartiets Olle Schmidt fann varandra i behovet av en generös flyktingpolitik från EU:s sida. Men det var inte det jag skulle ta upp till diskussion utan en mycket aktuell debatt om public service, dess innehåll, utförandet och företagen som hanterar public service. Så sent som i går anordnades ett seminarium om public service, och det kom givetvis fram ett antal kloka synpunkter. Det vore väl märkligt annars, med ett så kompetent podium som det var. En sak var frapperande men inte särskilt överraskande, och det var uppställningen för public service, och det kändes väldigt bra. Här finns uppenbarligen ett kitt som håller samman oss som är intresserade av demokrati, av samhällsfrågor och nyheter, kultur och bildning. Vi, som en del av samhället, ser att dessa delar behöver stöd, både ekonomiskt och opinionsmässigt. Det ska också vara en public service med hög kvalitet, dessutom en public service som täcker hela landet och bedrivs från olika delar av landet. Bakgrunderna till att den här debatten kommer upp är flera; den nya tekniken, det svenska språkets och vår kulturs litenhet i en globaliserad informations och mediemiljö. Folkpartiet har motionerat om att ändra de nationella kulturpolitiska målen till huvudrubrikerna: Frihet, mångfald och kvalitet. Samma mål är grund för en folkpartistisk mediepolitik med tillägget att den också ska vara teknikneutral. Om enigheten i går var stor beträffande public service betydelse och vikt, så går åsikterna i sär beträffande hur den ska genomföras och finansieras. Jag börjar med det senare. Det är något som i princip angår oss alla. I dag har vi en TV-licens som får en allt mindre betydelse och som enligt mångas uppfattning alltfler smiter ifrån. Det egendomliga i systemet är ju att det är apparatinnehavet som betingar en avgift och inte om man ser på SVT:s program. Dessutom går tekniken ifrån den här lagen på så vis att man kan se rörliga bilder på annat sätt än genom TV-mottagare, framför allt på sin dator men också snart på telefon och en mängd andra elektroniska mottagare. Därmed faller i princip och inom en snar framtid idén med att finansiera public service via TV apparatinnehav. För man tänker sig väl inte att införa en TV-licens även på innehav av datorer etc.? Vad finns det då för alternativ? Ja, en synpunkt som blir allt vanligare är skattefinansiering, och då får ju alla skattebetalare vara med och betala. Det finns sympatiska inslag i det. Men, och det är ett stort men, public service präglas också av annat ord, nämligen oberoende, inte minst oberoende av politiskt inflytande. Och det är ju rätt, samtidigt som det är svårt att ha en offentlig finansiering men inget inflytande. Egentligen är det en omöjlig ekvation i sig. För det kommer alltid att vara så att den som tillför pengar också kommer att ha vissa villkor för pengarna. I det här fallet handlar det om övergripande mål, inte om hur de genomförs eller om ett specifikt innehåll. En annan fördel med att ta bort TV-licensen är att man gör en besparing genom att Radiotjänst inte längre behövs. Radiotjänst med uppbörd av licenserna och kontroll av TV-innehaven kostar i dag ca 140 miljoner kronor, och de pengarna skulle med fördel kunna användas till mer public service-verksamhet, för dit behövs det mer pengar. Ett alternativ till skattefinansiering är reklamintäkter, men jag tror inte att det är möjligt att genomföra det fullt ut. Marknaden är inte så stor att den skulle klara att finansiera public service i den omfattning vi menar behövs, men som delfinansiering är det naturligtvis möjligt i ytterligare en kanal. Det finns också möjligheter att avgiftsbelägga enskilda TV program i framtiden, men det känns inte heller som en fullt framkomlig väg. Beträffande ägandet och driften av teknik för distribution av medietjänster bör staten kopplas bort. Det finns ingen anledning till ett i praktiken monopol via Teracom, utan den bör privatiseras. Det finns andra tekniska förutsättningar som också bär bort från de statliga fingrarna. Men, åter till public service-programmen som alltså behöver ett rejält offentligt stöd, inte minst för att gynna det svenska språket och svenskspråkiga kulturyttringar. En möjlig finansiering skulle kunna vara några fonder, kalla dem public service-fonder eller kvalitetsfonder, det är inte det viktiga. De ska ha ett stort eget kapital genom att staten gör en engångsöverföring och också genom årliga tillskott. Tekniken för detta prövades när löntagarfonder fördes till universiteten för att finansiera forskning. Pengar till public service-fonderna finns att få genom utförsäljning av något eller några statliga företag. I dessa tider kanske man inte ska tala så väldigt mycket om resten av Telia, men här finns ju faktiskt en möjlighet och det finns ju också andra möjligheter. Dessutom kan fonderna bli mottagare av nätavgifter för eterutnyttjande, vilket är fullt möjligt för oss i Folkpartiet som ju inte vill ha gratisutdelning av sådana licenser eller skönhetstävlingar eller vad det är för något. Dessa fonder skulle sedan fatta beslut om programproduktion. Det här blir, fru talman, ett ganska tekniskt resonemang. Det finns givetvis detaljer som kan både finslipas och omprövas, men vi anser att den här skissen skulle medföra en modern medielagstiftning som inte hamnar i tekniska återvändsgränder utan fungerar oberoende av vilken teknisk utveckling vi går till mötes. Och den tekniska utvecklingen går fort. Det här skulle också ge public service en långsiktighet, en bättre ekonomi och ett större oberoende av politiska svängningar. Det är nyhetsförmedlingen, det svenska språket, kulturen, samhällsinformationen och landet värda.

Fru talman! Jag tänker i mitt anförande ta upp några frågor som jag menar tillhör värdegrundsfrågorna. "Det ska va gött att leva annars kan det kvetta!" Vi känner igen strofen och vi kan le åt den. Men visst är det väl så att vi alla känner behov av en god livskvalitet? Det är något som kanske många tycker att de saknar i dag i en stressig och ofta gråtrist vardag. En person med funktionshinder men omgiven av vänner, god gemenskap, med de materiella behoven tillfredsställda och med tillgång till de hjälpmedel som behövs kan säkert många gånger känna att livet trots allt är skönt. En annan person som är till synes utan funktionshinder och som materiellt sett har och kan få allt han vill kan ändå känna leda vid livet. Kanske saknas gemenskap eller meningsfulla uppgifter eller så kanske någon traumatisk upplevelse skaver i själen. För en sådan person hjälper inte ökad tillväxt i samhället, i företagen eller i den egna ekonomin särskilt mycket. Det är andra saker som behövs för att välfärden ska kännas påtaglig. Begreppet ökad välfärd känns främmande så länge den egna livskvaliteten inte känns tillfredsställande.

Fru talman! I dag upplever vi att kärnfamiljens betydelse som stadga men också som sammanhållande faktor i samhället och som välfärdsbas har reducerats och negligerats. Enligt min mening är det tveksamt om ett samhälle verkligen kan få en bestående god utveckling om dess viktigaste grundelement, familjen, mer eller mindre går mot ett upplösningstillstånd. I Sverige och i västvärlden i övrigt har trohet och ansvar i parrelationer, kvinna-man, alltmer förskjutits mot kortare relationer och ett mer s.k. fritt sexliv, vilket utan tvekan medför konsekvenser och är ett dilemma. Det är en livsföring som lätt leder till splittring i relationer också långt fram i livet, och som många gånger ger upphov till ångestladdade situationer. Om då barn finns med i bilden är det de som förr eller senare får sitta emellan, alltid barnen - vår framtid! Alla brukar hålla med om att barnens bästa ska gälla. Men inte kan det väl vara till barnens bästa med en så stor mängd av brustna relationer och splittrade familjer som är vanligt i dag? När jag ibland filosoferar över saker och tings tillstånd, över fattigdom och förtryck, över krig och våld osv., är det inte helt självklart att tro på utvecklingen mot en mjuk och fredlig värld när människor har så svårt att mobilisera en vilja att hålla sams i den lilla gemenskapen. Det är en till synes viktig grund för att ha mental kraft att verka för en fredlig utveckling också i de större gemenskaperna. Vi behöver arbeta för och uppvärdera den stabila kärnfamiljen och inte missgynna äktenskapet utan snarare prioritera det. Fru talman! Vi måste i högre grad inse vikten av de värden i samhällsgemenskapen som inte är av materiell art. Den kristna etiken och det kristna kärleksbudskapet har i århundraden varit vägledande i samhällsutvecklingen, men har i hög grad under senare delen av 1900-talet undanhållits det uppväxande släktet. Alla borde kunna ställa upp på den etik och moral som uttrycks i det kristna kärnbudskapet vad gäller relationer människor emellan och att det är en god grund för en god samhällsutveckling. Med tanke på brottsutvecklingen, ökande drogmissbruk, mobbning och mycket annat är det synnerligen angeläget att snarast få i gång en allmän värdediskussion på alla samhällsplan och i alla åldersgrupper. Vi behöver åstadkomma en process som lyfter värde och värderingsfrågor, etik och moral till en nivå som gör att både enskildas medvetenhet men också samhällsmedvetandet blir präglat av insikten om att välfärd omfattar mycket mer än ekonomi och materiella saker. Fru talman! Jag vill slutligen säga några ord om en värdegrund som också kan tillämpas i de numera globala ekonomiska sammanhangen. Jag tycker att mer måste göras för att få en rättvis utveckling av den materiella välfärden för enskilda människor men också för världen i stort. De globaliserade kapital och marknadskrafternas dominans på den ekonomiska arenan drabbar många gånger den lilla människan och länder i u-världen och hämmar därför välfärdsförbättringar för dessa. Att lösa dessa problem bör vara prioriterat så att politiska beslutsfattare över alla barriärer och nationsgränser kan finna vägar att balansera ut de stora orättvisor som tenderar att öka. Vi ska tillsammans se till att värna den lilla människan och de fattiga länderna. En förkrossande majoritet av världens befolkning förlorar på att mammon tillåts att i ökande utsträckning vara furste över jorden. Fru talman! I-världen måste ta sitt ansvar och visa större solidaritet med tredje världen. Denna solidaritet måste få tyngd i vår värdegrund och i vårt välfärdstänkande.

Fru talman! I det här anförandet tänker jag tala om förebyggande hälsovård. Att satsa på förebyggande åtgärder inom ett flertal områden är viktigt för att i första hand minska de skador och den ohälsa som drabbar många människor i vårt samhälle, och som många gånger medför ett stort lidande för de drabbade och deras närstående. Det är också viktigt av ekonomiska skäl att förebygga ohälsa och olyckor. På sikt ger det betydande besparingar för samhället. På många områden görs det också stora och viktiga satsningar. Ett av dem är trafikområdet där det satsas miljardbelopp för att minska trafikolyckorna. Drömmen är en nollvision - ingen ska dö i trafiken. Trafikdöden har minskat kraftigt från att ha varit uppe i så höga tal som 1 500 dödade om året till i dag runt 500 dödade per år. Denna stora förändring har skett just genom de stora insatserna. Det görs nu också märkbart ökade satsningar på det förebyggande arbetet inom alkoholområdet. Men på det område där vi verkligen borde göra en kraftfull insats, det område som är det största hotet mot folkhälsan, där gör vi anmärkningsvärt små ekonomiska satsningar och otillräckliga förändringar i lagstiftningen. Jag tänker då på tobaksområdet, på tobaksbruket. Med tanke på att tobaken faktiskt dödar fler svenskar än vad alkohol, narkotika, trafikolyckor, aids, mord, självmord, bränder och drunkning gör tillsammans under ett år, så borde satsningen på det här området vara märkbar och kraftfull. Med tanke på den blygsamma ekonomiska satsning som görs förstår jag uttalandet för ett par år sedan från organisationen En Rökfri Generation att riksdagens satsning på tobaksprevention är löjligt liten och uttalandet inför julen att beslutsfattarnas flathet i tobaksfrågan inte kan ursäktas. Fru talman! Det är lätt att förstå den kritik som framförs av de organisationer som strävsamt och med små resurser under många år arbetat för att minska det tobaksbruk som är ett allvarligt hot mot hälsan. Regeringen har själv tidigare beskrivit tobaken på följande sätt: "Tobak är den enskilt största hälsorisken i västvärlden och ett av de allvarligaste hälsoproblemen som ökar globalt. Åtgärder mot rökning har visat sig vara kostnadseffektivt på flera olika sätt Trots regeringens uttalande satsar regeringen på tobaksprevention bara ett par ynka promille av vad staten tar in i tobaksskatt. Det är märkligt. Med tanke på att ca 8 000 svenskar varje år dör av rökning borde satsningen på att förebygga och minska rökningen märkbart förbättras. De organisationer som i dag arbetar med tobaksfrågan måste, som jag ser det, få betydligt förbättrade resurser för att kunna bidra med att få ungdomar att avstå från att börja röka och för att hjälpa nikotinslavarna att sluta röka. De har en vilja och kunskaper som bör tas till vara på ett bättre sätt än i dag. Jag har ibland ställt mig frågan vad det är som gör att satsningen på det här viktiga området är så liten. Ibland har jag tänkt den hemska tanken att det som ligger bakom uteblivna kraftfulla satsningar är att inkomsterna från tobaken väger tyngre än viljan att minska rökningen. Men så kan det väl ändå inte vara. I Sverige tycker vi att vi är bäst i världen när det gäller att inte röka. Så är det tyvärr inte. I Singapore är man betydligt bättre. Där har man genom kampanjer och skapande av rökfria miljöer fått ned rökandet så att bara 15 % av befolkningen i dag röker. Eftersom tobaken är den största enskilda hälsorisken bör vi i riksdagen arbeta med en nollvision som mål när det gäller tobaksanvändningen. Jag vill därför bl.a. se att en procentuell andel av tobaksskatten avsätts till förebyggande åtgärder, att tobaksvaror endast ska få säljas av dem som innehar särskilt tillstånd och att vi får rökfria restauranger. Det är svårt att förstå motståndet från restaurangägarna. Rökarna utsätter ju deras personal för uppenbara hälsorisker och hela 80 % av befolkningen är rökfria. Är det inkomsten från cigarettförsäljningen som väger tyngre än folkhälsan och trivseln för de 80 % av gästerna som inte röker? Jag hoppas att riksdagen inom en snar tid vill och vågar skärpa tobakslagstiftningen och ge de resurser som behövs för ett kraftfullt tobakspreventivt arbete.

Fru talman! Jag ska ta upp en mycket viktig fråga som vi sällan diskuterar här i Sverige. Vi har en äldrepolitik som är mycket bra. Vi har utformat vår äldrepolitik i decennier. Steg för steg har vi förbättrat vården av och omsorgen om äldre människor. Genom forskning och utveckling har vi skaffat oss allt bättre kunskaper om åldrandets olika faser och de behov av hjälp som tilltagande svaghet och funktionshinder för med sig. Vi är alla eniga om en sak: Trygghet är förutsättningen för att ha det bra som äldre. Man ska kunna lita på att omgivningen, de närstående och kommunens äldreomsorg tillsammans kan möta de ökande behoven av hjälp. Riksdagen antog 1998 en utmärkt nationell handlingsplan för äldrepolitiken där en av de viktigaste punkterna är att människor ska kunna känna trygghet inför och under ålderdomen. Så är tyvärr inte alltid fallet. Här gäller det otrygghet av ett slag som vi hitintills inte har diskuterat i vår svenska äldreomsorgsdebatt, nämligen att gamla människor faktiskt utsätts för övergrepp av olika slag. Vanligast är de psykiska övergreppen: hotelser, utskällning, svartsjuka, förödmjukelser, nedvärdering, rentav en form av mobbning. Denna form av övergrepp lägger vi inte alltid märke till och många gamla lider i tysthet. Ekonomiska övergrepp är inte ovanliga. Anhöriga lånar pengar och värdesaker, säljer ägodelar. Det kan vara en form av utpressning: Om du inte ger mig det jag vill ha, så hälsar jag inte på dig mer. Fysiska övergrepp kan vara slag, sparkar, örfilar, hårdhänthet, fastbindning. Vi känner dessvärre till att det händer. Man talar ibland om att personal utsätts för slag, nyp och sparkar, men man talar egentligen aldrig om motsatsen. Sexuella övergrepp förekommer också, alltifrån närgångenhet och otrevliga anspelningar till ren våldtäkt. En annan form av övergrepp är också bristen på omsorg, tvångsförflyttningar, isolering och brist på stimulans. Myterna kring åldrandet och ålderdomen gör det svårt att upptäcka de fysiska och psykiska övergreppen, som oftast förekommer i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer. Blåmärken kan förklaras med den höga åldern. Minnet sviker ibland. Också hörseln och synen blir sämre, och man blir alltmer utsatt. Sårbarheten ökar ju äldre man blir och konsekvenserna av övergreppen blir allvarligare och kan påskynda åldrandet. Fru talman! I Norge har man sedan slutet av 80 talet studerat förekomsten av våld mot äldre. Man beräknar att 4-5 % av alla människor över 65 år utsätts för någon form av övergrepp. För Sveriges del skulle det röra sig om ungefär 75 000 äldre som utsätts för övergrepp av olika slag och som skulle behöva hjälp och stöd. I Oslo har man tagit konsekvenserna av denna kunskap om våld mot äldre. Där finns sedan en tid tillbaka en försöksverksamhet som heter Värn för äldre, som arbetar i tre kommundelar. Målsättningen för detta projekt är att förebygga övergrepp mot äldre i deras hem och på institutioner och bidra med information, kunskap och kompetens till alla verksamheter som kommer i kontakt med äldre och deras närstående. På detta sätt har polisen och socialtjänsten fått ett forum dit man kan vända sig och dit man kan hänvisa fall man inte själv klarar av. Värn för äldre delar också med sig av sina kunskaper och erfarenheter till kolleger i andra kommundelar, till anhörigföreningar och till frivilligorganisationer. Erfarenheterna hittills är mycket goda. Fall av övergrepp har avslöjats som annars antagligen aldrig hade uppdagats. Den primära målgruppen är människor över 65 år, som är utsatta för eller löper fara att utsättas för övergrepp. Det har visat sig att kvinnor är de mest utsatta. Man arbetar i mycket efter samma metodik som våra kvinnojourer, givetvis anpassade efter de förutsättningar och krav som ställs i arbetet med äldre. Fru talman! Jag menar att vi i Sverige måste ta tag i dessa missförhållanden. Först och främst måste vi få i gång en debatt i samhället, så att vi alla uppmärksammas på vad gamla människor kan utsättas för. Så måste äldreansvariga i kommuner och landsting få kunskaper om missförhållandena, så att de kan bygga upp en förebyggande verksamhet. Det måste också finnas möjligheter att gripa in med akuta hjälpinsatser. Ett centralt centrum för metod och kompetensutveckling behövs för att föra ut de nödvändiga kunskaperna till de lokala värn för äldre som jag tycker måste finnas i varenda kommun. En motion i denna fråga kommer inom kort att behandlas av socialutskottet. Barnmisshandel får inte förekomma. Det är vi alla överens om. Det borde vara lika självklart att övergrepp på och misshandel av gamla inte ska få förekomma. Vad gäller barnen har samhället skaffat sig verktyg för att kunna ingripa när något inte står rätt till - inte som en demonstration av makt från samhällets sida, utan för att förhindra att barn far illa. Kanske vore det klokt att förstärka verktygen för att skydda gamla. Det skulle vara en trygghet att veta att samhället kan ge hjälp och stöd i en utsatt situation. Jag tycker att vi långt tidigare borde ha uppmärksammat att inte bara barn och kvinnor utsätts för misshandel och övergrepp, utan också gamla människor. De borde få samma skydd av samhället. Socialtjänstlagen behöver nog ses över. Jag tycker att vi alla har ett ansvar för att gamla människor ska kunna känna trygghet i sin tillvaro.

Fru talman! Den som är satt i skuld är ej fri, är det någon som har sagt. Det är sant. Men det gäller också dem som har en skatteskuld. Jag tänker då inte på dem som genom bristande omdöme eller bedrägligt beteende skaffar sig en skatteskuld. Jag tänker i stället på alla de skötsamma människor runtom i Sverige som har sparat och gjort rätt för sig. Många av dessa riskerar i dag att få en skatteskuld genom att staten försätter dem i en svår sits. Utan att medborgaren själv agerat ändras förutsättningarna för många på så sätt att de ska betala mycket mer skatt från en dag till annan. Det är inte fråga om att deras lön har ökat eller på grund av att de har fått extra inkomster av något slag. I stället är det regeringens politik när det gäller boendeskatterna som försätter många människor i en svår situation. Det är få frågor som jag får så många samtal om och kontakter kring som just denna för närvarande. Häromdagen ringde en pensionerad kyrkoherde som sa att han absolut ville resa ned till Stockholm för att träffa mig, för nu gällde det att samla alla goda krafter i denna fråga innan överheten tar över helt och hållet på den enskilda människans bekostnad, som han uttryckte det. Det är så många upplever det, och så ska det inte behöva vara. Socialdemokraterna har gjort en saklig och politisk felbedömning när det gäller fastighetsskatten. Regeringens uppfattning står inte i samklang med vad allmänheten accepterar. Jag tycker inte heller att vi ska ha en ordning där människors ekonomi försämras med tusentals kronor per år bara för att boendeskatten ökar. Skatten ökar utan att den drabbade gör något annat än bor kvar i sitt hus. Inte heller ska en medborgare behöva skuldsätta sig eller låna till fastighetsskatten, på det sätt som det tycks finnas förespråkare för i debatten. Riksdagen måste besluta att omgående undanröja höjningarna som ett första steg i att avveckla fastighetsskatten. Moderaterna kommer att upprepa sina förslag om sänkt skattesats, om att endast halva markvärdet ska ligga till grund för taxeringen och om stoppade höjningar av taxeringsvärdet som följd av omräkningen. Dessutom ska förmögenhetsskatten bort. Fru talman! Jag har några enkla rättesnören när det gäller skattepolitiken. Jag har tidigare uttalat dem i denna kammare, men det finns anledning att nu komma tillbaka till detta tema. · Det ska löna sig att arbeta. · Det ska löna sig att spara. · Det ska löna sig att utbilda sig. · Det ska löna sig att ta risker när det gäller egna och andras idéer. Jag tycker inte att det svenska skattesystemet lever upp till dessa enkla mål. Så länge vi premierar lotterivinster mer än det vi får ut av hederligt arbete är det naturligtvis något fel i systemet. Det måste vara möjligt för en vanlig svensk familj att leva på sina löneinkomster med ett normalt boende utan att behöva vara beroende av politiskt beslutade bidrag. Politiskt beslutade bidrag ska vara förbehållna dem som inte har förutsättningar att klara sig. Det ska löna sig att arbeta också av det skälet att en arbetsinkomst ska kunna ligga till grund för en satsning i ett eget eller någon annans företagande. Ska vi få ett fungerande system med riskkapital vid sidan om de stora investmentbolagen och riskkapitalbolagen är det viktigt att också vanliga människor kan satsa en slant i de idéer som släktingen eller vännen i den egna bygden vill försöka omsätta genom att starta ett företag. Fru talman! Tyvärr är det så att Sverige inte ligger så bra till när det gäller antalet yngre människor med akademisk utbildning och examen om man jämför med andra länder. Det kan naturligtvis finnas flera skäl till detta. Ett skäl är att det anses löna sig för dåligt att skaffa sig den nödvändiga utbildningen. Genom olika marginaleffekter i skatte och bidragssystemet blir den sammanlagda nettobehållningen för liten. Fru talman! Det kanske inte låter så innovativt, men jag vill ha ett samhälle där normer som jag tror omfattas av många också får genomslag i politiken. Det betyder att den som sköter sig och gör rätt för sig i olika sammanhang också ska ha rätten och möjligheten att ta ansvar och att välja. Ju fler som har möjlighet att ta ett personligt ansvar i samhället, desto bättre fungerande samhälle får vi. Koncentreras makten till en liten politisk krets med ambition att i första hand fördela i stället för att öka storleken i ekonomin blir det mindre mångfald. Dagens samhälle präglas alltmer av individuella yttringar och önskningar i livsstilsfrågor, i synen på samhället och i synen på företagande. Den politiska slutsatsen måste därför bli att vi här i riksdagen måste göra vad vi kan för att medborgarna ska få möjlighet att själva bestämma i sin vardag. Debatten tidigare i dag om barnbidragsökningen och minskningen av socialbidragen är den perfekta illustrationen av det imperfekta samhället, där bidragens konstruktion blir fokus för debatten i stället för hur människor av egen kraft ska kunna bestämma över sin vardag. Fru talman! Jag vill också lyfta fram de mindre företagens situation. Många upplever i dag en rättsosäkerhet, inte minst på skatteområdet. Den bristande förutsägbarheten i skattesystemet är en av orsakerna. De allra minsta företagen känner många gånger att de är i underläge och att de är ensamma, utan möjlighet att köpa juridisk hjälp, när de ska lägga ned sin tid på kontakter med skattemyndigheterna. Ett skäl till detta underläge är de administrativa sanktioner som myndigheten kan använda. Jag tänker på skattetillägget. Regeringens utredare har fått förlängd tid. Det innebär att utredningen om skattetilläggen ska bli klar först i februari - tidigare var det sagt i december. Jag utgår från att regeringen, när utredningen är klar, ska presentera förslag som innebär att det blir en bättre maktbalans, om jag får uttrycka mig på det viset, mellan företagen och myndigheterna. Fru talman! Propositionsförteckningen, som är en redovisning av bl.a. Finansdepartementets planer för våren, innehåller vad jag kan bedöma endast tre propositioner, förutom vårpropositionen, som berör skatteutskottet. Ingen av dessa tre propositioner förefaller av rubrikerna att döma innehålla förslag som aktivt förbättrar det svenska företagsklimatet. Det är naturligtvis beklagligt. Möjligen döljs en del i vårpropositionen. Men det hade naturligtvis varit klargörande om man i propositionsförteckningen hade kunnat lätta på förlåten litegrann. Fru talman! Vi behöver ett samhälle som premierar arbete, utbildning, sparande och risktagande. Då krävs en reformagenda som sätter människans möjligheter till ansvarstagande och initiativ i centrum. Låt oss därför ägna våren här i riksdagen åt att göra det möjligt för medborgarna att av egen kraft bestämma över sin vardag!

Fru talman! Jag tycker att det är konstigt att inte skatteutskottets vice ordförande vet att Sverige är det land i världen där flest människor sparar i aktier eller i aktierelaterade fonder. Detta måste Carl Fredrik Graf veta om. Och då tycker jag att det är fel att framställa det som att allt riskkapital i Sverige är i investmentbolagen. Det parti som jag tillhör har dessutom, vilket jag från andra utgångspunkter kan sätta frågetecken för, tillsammans med bl.a. Carl Fredrik Grafs parti kommit överens om ett nytt pensionssystem. Flera miljoner svenska medborgare har satt sina pensionspengar i aktiefonder. Och då säger Carl Fredrik Graf, skatteutskottets vice ordförande, att det inte lönar sig att göra det i Sverige.
Fru talman! Det jag tog upp i mitt anförande gällde framför allt möjligheterna att spara på en arbetsinkomst så att man sedan kanske kan investera det i ett eget företagande eller i någon annans företagande. Den möjligheten är ganska begränsad, vilket innebär att många småföretag, när det gäller deras kapitalförsörjning, är hänvisade till att vända sig till större investmentbolag eller riskkapitalbolag. De är i och för sig specialiserade på att satsa kapital i dessa mindre bolag, men jag vill att vi också ska ha ett samhälle där det personliga ägandet kommer till tydligt uttryck och där det är möjligt för enskilda individer att på ett rimligt sätt spara ihop till ett kapital som de kan satsa på egna eller andras idéer. Det är ju inte alltid så, Arne Kjörnsberg, att den egna idén förstås av de stora kapitalstarkare investmentbolagen, riskkapitalbolagen eller för den delen bankerna.
Fru talman! Jag vill försöka vara artig mot Carl Fredrik Graf och ta upp en annan fråga som han aktualiserade. Den rör de mindre företagen och deras förhållanden. Jag beklagar den tidsutdräkt som har blivit en följd av att den s.k. 3:12-utredningen av andra skäl var tvungen att byta ordförande. Ordföranden i den utredningen - han var förresten ensamutredare - fick nämligen en högre befattning inom EU. Jag tror att han blev domare i EG-domstolen. Därför blev man tvungen att byta ordförande. Jag hoppas att denna utredning kommer under våren. Jag är något osäker på det, men i början av hösten bör denna utredning om 3:12-reglerna komma. Då hoppas jag att vi får möjlighet att förenkla reglerna. Jag vill helt oförbehållsamt säga att det finns skäl att förenkla reglerna för småföretagare. Den ambitionen har vi, och jag är säker på att vi delar den med skatteutskottets vice ordförande.
Fru talman! Då ser jag med glädje fram emot vårens behandling av motioner från den allmänna motionstiden. Där finns det åtskilliga moderata förslag som tar sikte på bl.a. 3:12-reglerna. Då kanske vi kan få gemensamma tillkännagivanden till regeringen från skatteutskottet. Även socialdemokraternas ordförande i skatteutskottet ställer upp på uttalanden om förenklingar. Det kanske snabbar på arbetet i Regeringskansliet. Tyvärr har det många gånger varit läpparnas bekännelse. I propositionsförteckningar och i propositioner har vi inte sett så många förslag i den riktning som vi har önskat. I och med att den här utredningen nu har dragit ut på tiden kommer det rimligen inte något förslag i år heller, utan det kommer ett förslag till riksdagen nästa år, och innan det har behandlats i riksdagen och trätt i kraft har det gått ytterligare ett förlorat år för småföretagsamheten.

Fru talman! Vi socialdemokrater är övertygade om att ett bra samhälle är rättvist, tryggt, jämlikt och jämställt. Det är för att åstadkomma bl.a. detta som vi vill arbeta med skattepolitiken. För mig och mina kamrater i den socialdemokratiska gruppen i skatteutskottet är det faktiskt en stor ära att få arbeta med skattepolitik, inte för att skatter är något självändamål, inte alls, utan därför att skatter är ett verktyg, och verktyg är viktiga. Vi behöver, och det har verkligheten visat, detta verktyg för att bygga ett rättfärdigt och solidariskt samhälle. Sedan Hjalmar Branting 1917 och 1918 under drygt två månader var den förste socialdemokratiske finansministern har Sverige i grunden förvandlats. I denna förvandling har skattepolitiken spelat en central roll. Jag påstår helt frankt att den har varit en förutsättning. Som socialdemokrat är jag stolt över det vi har åstadkommit. Men - och, fru talman, det är ett mycket viktigt men - jag är definitivt inte nöjd. Visst har vi, genom att lösa uppgifter tillsammans i samhället, med solidarisk finansiering röjt undan mycket av det ekonomiska och sociala förtryck som tidigare generationer upplevde. Över detta kan vi vara stolta. Samtidigt har nya orättvisor och problem uppstått som gårdagens eller dagens skattesystem inte fullt ut har förmått lösa. Jag ska bara ge några få exempel. De revor i välfärden som blev en följd av 90-talet och som Joakim Palme och hans medarbetare har visat på i den statliga utredningen, välfärdsbokslutet, Välfärd, ofärd och ojämlikhet tar vi på allra största allvar. Varför mobbas alltfler barn i skolan? Vad ska vi göra åt att alltfler ensamstående föräldrar har fått det sämre ekonomiskt? Varför sätts människor som kommer från andra länder åt sidan? Detta är saker som Joakim Palme och hans medarbetare har pekat på. Och, som jag sade tidigare, vi tar detta på allra största allvar. Av dessa skäl, fru talman, kan vi inte vara nöjda. Jag säger inte att pengar, skatteintäkter, löser alla problem, men jag påstår helt frankt att verktyget behövs. Verktyget skatter behövs, men det måste hela tiden ses över och anpassas efter dagens förutsättningar och villkor. Det är detta som driver mina partivänner och mig i vårt politiska engagemang: bekämpandet av de orättvisor vi upplever i dagens samhälle och viljan att göra vad vi kan för att skapa en bättre framtid för alla - inte bara några. Oftast sker inte detta med pukor och trumpeter, utan det är ett vardagligt, slitigt och ganska träligt arbete som fäller utslaget. I detta arbete spelar skatterna en stor roll. Fru talman! I den socialdemokratiska gruppen i skatteutskottet har vi fördelat arbetsuppgifterna så att vi har huvudansvaret för olika sakområden. Mina partivänner Lisbeth Staaf-Igelström, Per Erik Granström, Ulla Wester, Lena Sandlin-Hedman, Per-Olof Svensson och Lennart Axelsson kommer var och en att ta upp frågor på sitt respektive ansvarsområde som vi tycker är angelägna. Det är till detta vi vill utnyttja denna allmänpolitiska debatt. För min del tänkte jag berätta om två personer - inte påhittade exempel utan verkliga personer som jag båda känner eller i varje fall känner till. Den förste är byggnadsarbetare. Av olika skäl, bl.a. därför att tekniken förändrades på det som han var specialist på inom den branschen, blev han arbetslös för ett antal år sedan. Han var det under flera år, med tillfälliga, korta avbrott. Han hade gått i grundskolan, men när möjligheten öppnade sig för honom att delta i Kunskapslyftet tog han chansen. Han läste in gymnasiekompetens, och nu går han på högskolan för att bli det som jag tror heter 1-7-lärare. Han är nu 48 år, men genom att han har fått dispens kan han finansiera sina lärarstudier inom ramen för det här med studiemedel. Detta faktum - att han nu får lära sig mer, att han får chansen att bli lärare - är ett oerhört lyft för honom. Jag är alldeles säker på - och det är det viktigaste - att han med sin bakgrund kommer att bli en alldeles utomordentligt bra lärare för de barn han så småningom ska undervisa. Att detta har blivit möjligt beror på att vi har haft ett skattesystem där vi har bestämt oss för att med gemensamma ansträngningar lösa samhällsfrågor. För det krävs verktyget - verktyget skatter. För några år sedan träffade jag för första gången den andra personen som jag tänkte tala om. Jag var, tillsammans med en företrädare för Kommunalarbetareförbundet, på ett gruppboende för vuxna utvecklingsstörda någonstans i Sverige. Jag träffade där en kvinna som var mellan 25 och 30 år. Hon berättade för mig, till en del med hjälp av de anställda på detta gruppboende, att hon hade ett stort fritidsintresse: Hon ville, som hon själv uttryckte det, åka på dans. Hon tyckte om att dansa gammaldans. Men hon klarade inte av att åka buss till de olika dansställena där det anordnades gammaldans. Genom att pussla med arbetstidsschemat för de anställda vid detta gruppboende ordnade de så att hon i varje fall varannan vecka, ibland t.o.m. varje vecka, kunde få den guldkant på tillvaron som det innebar för henne att åka på dans. Jag kan försäkra att ögonen lyste på denna kvinna när hon berättade detta för mig. För att detta ska vara möjligt behövs verktyget - Skattepolitiken är det område där den ideologiska skiljelinjen mellan partierna är som tydligast. Jag tror i varje fall att det är så. Till en viss del beror det på att vi har olika uppfattningar om vad som är viktigt för att skapa tillväxt, men framför allt beror det på att vi har olika uppfattningar om hur resurserna - våra gemensamma resurser, samhällets resurser - ska fördelas. Fru talman! Jag tycker inte att man ska söka strid som något slags självändamål, varken rent allmänt eller i politiken. För mig är det inget självändamål att söka strid. Men ibland är det nödvändigt att sätta ned klackarna och visa på skillnaderna. Jag tror att det är så att i skattepolitiken är skillnaderna mellan olika politiska riktningar större än på många andra områden. Jag tycker inte att man ska dölja det. Tvärtom ser vi som vår uppgift att visa på de olika uppfattningarna. Det är hederligt mot medborgarna. Det är hederligt mot oss själva. Och för att tala rakt på sak: Ibland är det faktiskt dags att votera. Skatterna är ett sådant område där det ibland är nödvändigt att göra det, och det är därför vi vill visa på skiljelinjerna.

Fru talman! Arne Kjörnsberg pratar om rättvisa, rättfärdighet och sådana honnörsord. Jag vill också ta två exempel från verkliga livet. Först har vi adjunktsparet på Lidingö som har köpt sitt radhus för 40 år sedan och som nu inte kan bo kvar beroende på fastighetsskatten. Är det rättvist? Är det rättfärdigt? Sedan har vi arbetaren i en söderförort som själv har byggt sitt hus och som nu beroende på taxeringsvärdena inte kan bo kvar.
Fru talman! Ja. Jag har hört många andra berättelser om sådant som det är tänkt ska kunna komma.
Han och hans fru hade trott att de skulle kunna bo kvar och ha det lugnt på ålderns höst. Nu är de oroliga och måste flytta. Är det rättvist,
Jag har dock inte sett den utformad, och jag vet inte om den kommer att lösa de här problemen ändå.
Fru talman! Har Carl Erik Hedlund möjligen hört talas om begränsningsregeln när det gäller fastighetsskatten?
En annan fråga som dök upp när jag lyssnade på det här anförandet handlar om detta med att skatterna är ett verktyg. Förvisso är det så. Man måste ju ha pengar för att kunna göra saker och ting. Men jag har vana från näringslivet, och där måste vi titta på vad det är vi producerar, vad det är för tjänster vi skapar och om vi gör det på ett effektivt sätt. Socialdemokraterna är ju dock i regel motståndare till allting som luktar konkurrens. Akutsjukhusen ska inte kunna få säljas ut, även om det kan bli effektivare och bättre för medborgarna. Kommunerna ska inte kunna sälja sina bostadsfastigheter, som för många kommuner är en belastning. När det gäller skolorna hörde vi i dag statsministern säga att det var ett problem att det blir så många fria skolor. Över huvud taget vill ni inte ha konkurrens på det som tidigare har varit monopol för den offentliga sektorn. Där ligger ju ett stort problem: Skatterna måste vara höga därför att det är en till stora delar ineffektiv förvaltning.
Fru talman! Jag brukar vara en väldigt lugn person och inte hetsa upp mig. Men jag hetsar faktiskt upp mig när Carl Erik Hedlund antyder att jag inte talar sanning, eller att det parti jag representerar inte talar sanning. Jag talar nu om begränsningsregeln. För att vara försiktig, fru talman: Jag tycker att det är upprörande med ett sådant sätt att resonera. Jag påstod tidigare att det var skattefrågor som visade skillnaderna tydligast. Här är ett område till. Det är så, Carl Erik Hedlund - tycker vi - att allt kan inte konkurrensutsättas. Det är inte bra. Jag tror exempelvis inte - men jag är medveten om att en diskussion om detta pågår inom vårt parti - att det är bra att dela upp barn, inte på kort och framför allt inte på lång sikt.
Fru talman! På en punkt tycker jag att Arne Kjörnsberg har rätt: Det är inom politikområdet skatter som skiljelinjerna syns som tydligast. Arne Kjörnsberg är ju en bra exponent för den socialdemokratiska skattepolitiken, särskilt när han uttrycker sig så att det är samhällets resurser vi ska fördela. I mitt perspektiv är det medborgarnas resurser som betalas in genom skattepengar. Utgångspunkten för mig är att den tillväxt och den ekonomi som genereras tillhör medborgarna i första läget. Därefter är det nödvändigt att ta in skatter i vissa avseenden för det allmänna. Men min fråga är: Delar Arne Kjörnsberg den bedömning som statsrådet Lövdén gav uttryck för häromdagen när han sade att vi nog måste sänka fastighetsskatten? Jag tror att det var på det sättet. Om det inte var på det sättet kan jag ändå fråga Arne Kjörnsberg: Anser Arne Kjörnsberg att fastighetsskatten bör sänkas utöver det som eventuellt följer av den begränsningsregel som vi inte har sett ännu?
Fru talman! Jag tycker att statsrådet Lövdén har rätt. Carl Fredrik Graf säger att resurserna tillhör medborgarna. Självklart gör de det. Men i denna kammare och i en lång rad kommunala församlingar beslutar vi ibland att vi ska använda våra gemensamma resurser för att utjämna skillnaderna mellan människor. Dessutom är det ofta, och nu tittar jag på en annan av kammarens ledamöter, produktivt att använda resurserna på det sättet. Jag pekar bara på en enda sak. Den utbyggnad av utbildningen i Sverige som vi med gemensamma resurser har åstadkommit har varit och är produktiv i det ordets mycket marknadsmässiga betydelse.
Fru talman! Arne Kjörnsberg väljer att besvara en del av frågorna mycket kortfattat. Det är ju bra, därför att det kan ibland leda till klarhet. Men när det gäller instämmandet i statsrådet Lövdéns uttalande om att fastighetsskatten bör sänkas ytterligare blev jag faktiskt nyfiken. För säkerhets skull ska jag nu inte fråga om Arne Kjörnsberg instämmer med Lövdén utan i stället fråga vad Arne Kjörnsberg tycker själv. Anser Arne Kjörnsberg som ordförande i skatteutskottet att fastighetsskatten bör sänkas utöver det som kan komma att följa av den begränsningsregel som vi ännu inte har sett hur den är utformad?
Fru talman! Det är ett ganska meningslöst grepp som Carl Fredrik Graf tar, att försöka visa på skiljelinjer mellan olika socialdemokrater. Jag står inte här för mina eventuellt vackra ögons skull. Jag är inte ledamot av denna kammare för mina eventuellt vackra ögons skull. Jag tillhör denna kammare för att företräda de socialdemokratiska uppfattningarna. Det är det väsentliga. Försök inte måla upp några skillnader mellan statsrådet Lövdén och mig! Jag tror att vårt lands problem är att här finns så stora skillnader. Hemma i Sjuhäradsbygden är inte fastighetsskatten ett stort diskussionsämne. Men jag är medveten om att den är det i Stockholm och i vissa kustområden, i Bohuslän och vissa andra delar av vårt land. Jag tror därför, precis som statsrådet Lövdén, att de här frågorna över tiden behöver ses över. Nu ska vi införa begränsningsregeln, trots att Carl Erik Hedlund inte tror på det. Sedan får vi fortsätta att följa utvecklingen.
Fru talman! Jag har en fråga till Arne Kjörnsberg. Anser Arne Kjörnsberg att ett högt skattetryck är en förutsättning för att laga det han kallar revorna i välfärden?
Fru talman! Ett högt skattetryck är inte något självändamål. Jag började mitt anförande med att säga detta mycket grundläggande. Men om vi beslutar att vi ska lösa vissa saker gemensamt, exempelvis se till att alla barn får gå i skolan och även vuxna, som mitt exempel med byggnadsarbetaren som går Kunskapslyftet, får vi faktiskt, Catharina Hagen, se till att betala för det. Vi lärde oss för några år sedan vådan av att inte se till att ta in skatter för de utgifter som vi fattade beslut om i denna kammare. Vi vill aldrig tillbaka till det. För att säga som skatteutskottets vice ordförande: Den som är satt i skuld är icke fri.
Fru talman! Självklart, Arne Kjörnsberg, ska man betala sina utgifter. Min fråga var inte ställd så att jag ifrågasatte det, utan jag frågade: Är ett högt skattetryck enligt Arne Kjörnsberg en förutsättning för att laga revorna i välfärden? Är ett högt skattetryck en förutsättning för att kunna betala för det som Arne Kjörnsberg vill?
Fru talman! Detta är en definitionsfråga. Anser Catharina Hagen att nuvarande skattetryck i det hänseendet är ett högt skattetryck är svaret på Catharina
Fru talman! Jag noterade tidigare under dagen att statsministern ivrigt aviserade reformer av olika slag i form av ökade bidrag. Det var bidrag hit och bidrag dit. Det framgick också tydligt en ambition att ersätta inkomstrelaterade bidrag med generella bidrag. Vad leder detta till? Jo, det leder oundvikligen till mindre pengar till dem som verkligen behöver grundtrygghet och mer pengar till en del som redan har det bra. Centerpartiets sätt att komma till rätta med de s.k. marginaleffekterna är att sänka inkomstskatten för låg och normalinkomsttagare. Är det någonting som diskuteras i den socialdemokratiska skattegruppen? Är det möjligt, om det inte redan är så, att initiera en sådan diskussion i denna krets?
Fru talman! Det är precis det vi håller på med. År 2001 blir det andra året i följd som vi sänker inkomstskatten. Vi använder det tekniska systemet skattereduktion för att kompensera för del av egenavgifterna. Vi håller på med det. Skatter är inget självändamål. Det är ett verktyg. Vi ska inte ta in mer skatter än vi behöver för att lösa det vi gemensamt har beslutat oss för. När det gäller den generella välfärden tycker vi att det finns ett egenvärde i att de system vi har är inkomstrelaterade, att alltså sjukförsäkringen, a-kassan och vad det kan vara är högre om man tjänar mer. Vi vill att alla ska vara med och betala, därför tycker vi att det här är ett rimligt system. Det är vår utgångspunkt och den kommer vi att försvara.
Fru talman! Ska det här svaret tolkas så att tekniken är en gång för alla fastlagd, dvs. kompensation för egenavgifter, och att det inte är möjligt att diskutera effektivare sätt att klara marginalskatteeffekterna? Får jag i anslutning till det som har diskuterats tidigare berätta att jag också har hört talas om begränsningsregeln i fastighetsbeskattningen. Skulle möjligen Arne Kjörnsberg kunna lätta lite på förlåten och redovisa hur fort arbetet går med att konstruera denna begränsningsregel så att den är tillämpbar i en relativt komplicerad verklighet?
Fru talman! Mitt klara och entydiga besked till Rolf Kenneryd är att tekniken inte är en gång för alla given. Vi är beredda att diskutera förändrad teknik, men vi har satt oss före att vi ska kompensera för egenavgifterna till det nya pensionssystemet fullt ut. Det hoppas vi kunna göra på två år. Sedan är vi beredda att diskutera andra förändringar. Vi ska inte ta in mer i skatt än vi behöver för att betala våra gemensamma utgifter. Det är klart besked. Begränsningsregeln är en ytterligt komplicerad materia. Men arbetet pågår på Finansdepartementet, och finansministern har gett klara och raka besked. Vi ska ha ett system som gäller från den 1 januari detta år. Det beskedet från finansministern tycker jag är så klart och tydligt det någonsin kan vara.

Fru talman! Den svenska energibeskattningen har en lång historia. Redan 1929 infördes skatt på bensin och motoralkoholer, och åtta år senare infördes skatt på diesel. En skatt på elkonsumtion har funnits sedan 1951. År 1957 infördes en allmän energibeskattning och då utvidgades beskattningen till att gälla även bl.a. kol och eldningsolja. Energiskatterna motiverades till en början av statsfinansiella skäl, men i samband med energikrisen i början av 1970-talet blev också energipolitiska argument viktiga. Under 1980 talet kompletterades till slut motiven för energiskatten med miljöargument. Sverige var ett av de första länderna som på ett aktivt sätt började använda skatter som ett ekonomiskt styrmedel för att förbättra miljön och minska oljeförbrukningen. Skattereformen 1990-1991 innebar att inkomstskatterna sänktes relativt kraftigt och att indirekta skatter på konsumtion och energi höjdes, alltså i praktiken en "grön skatteväxling", även om det begreppet inte användes då. Skattesystemets miljöprofil förstärktes genom införandet av koldioxidskatt och svavelskatt och en höjning av skatten på bensin. Skattereformen innebar således en "grön skatteväxling" genom att höjda skatter på energi och miljö fick finansiera en sänkning av skatten på arbete. Det främsta syftet med en grön skatteväxling är att öka miljörelateringen av skattesystemet. Det leder till att ekonomiska styrmedel ges en ökad tyngd i miljöpolitiken vid sidan av administrativa och informativa styrmedel. Ekonomiska styrmedel ger, rätt utformade, kostnadseffektiva signaler till marknadens aktörer att skapa förutsättningar för en miljöanpassad och resurssnål livsstil och teknik. Genom miljöskatter sätter man ett pris på miljön, och det blir dyrare att t.ex. släppa ut föroreningar till luft och vatten. Härigenom får ekonomins aktörer själva bära kostnaderna för miljöeffekterna de orsakar, på samma sätt som de betalar för varor och tjänster. Det handlar helt enkelt om marknadsekonomiska principer även på detta område! Grön skatteväxling innebär ingen höjning av det totala skatteuttaget. Höjda skatter på energi och miljöutsläpp balanseras med en sänkning av andra skatter, främst på arbete. En reformering av dagens energiskattesystem är en central del i en grön skatteväxling. En ökad miljörelatering förutsätter en rationell skattestruktur, baserad på lättförståeliga och brett accepterade principer. Reformeringen ska bidra till effektivare energianvändning, gynna användningen av biobränslen, ge incitament för att minska företagens miljöbelastning, skapa förutsättningar för inhemsk produktion av el, förenkla energiskattesystemet och ge det en stabil grund. En grön skatteväxling ska också säkerställa industrins konkurrenskraft, och därför måste den genomföras i en sådan takt att svenskt näringsliv kan bibehålla en god konkurrenskraft. Utformningen av skattesystemet ska vara sådant att tillverkningsindustrier vars produkter prissätts i en internationell konkurrens inte får en ogynnsam konkurrenssituation till följd av svenska skatteregler. Den principskiss som Skatteväxlingskommittén presenterade utgör en god utgångspunkt för reformering av energiskattesystemet. Fru talman! Miljöproblem känner inga gränser. Miljöproblemen är globala och måste lösas globalt. Detta får dock aldrig vara en ursäkt för Sverige att vara passivt på detta viktiga område. Därför måste vi fortsätta att bedriva en framsynt miljöpolitik på hemmaplan för att vara trovärdiga inom EU och internationellt. Därför ska vi inom EU-samarbetet fortsätta att prioritera arbetet med en strategi för en hållbar utveckling samt att integrera miljöhänsyn i EU:s olika politikområden och föra behandlingen av EU:s sjätte miljöhandlingsprogram framåt! Fru talman! Vårt land ska vara ett mönsterland för ekologiskt hållbar utveckling. Det socialdemokratiska målet på detta område är ett ekologiskt hållbart Sverige. Omvandlingen omfattar alla politikområden. Skattepolitiken spelar en central roll, och dess betydelse kommer att öka ytterligare. Med en framåtsyftande sysselsättnings-, skatte och miljöpolitik kan Sverige bli det första landet som bygger det ekologiskt hållbara samhället. Miljö och ekonomi ska gå hand i hand, och den ekologiska omställningen kan fungera som drivkraft för grön teknikutveckling och skapandet av nya jobb. Svensk industri är i frontlinjen när det gäller vatten och luftrening, ibland bäst i världen! Låt oss gemensamt ta till vara detta! Det ger jobb och det ger en bättre miljö! Vi ska bygga det hållbara Sverige! Ett grönt folkhem!

Fru talman! Genom socialdemokraternas skattepolitik höjdes nettoskatten för olja med 14 kr kubikmetern den 1 januari. Vad rekommenderar Lisbeth Staaf-Igelström de småhusägare som därmed får en ökad kostnad för sitt boende på kanske 1 500 kr om året utöver höjningen fastighetsskatten?
Fru talman! Vi har också kompenserat för egenavgifterna. Vi har också gjort andra skattelättnader, som har gjort att de flesta klarar den delen. Detta är en viktig del i den gröna skatteväxlingen. Ni moderater vill ju alltid sänka skatterna eller ta bort skatterna. Det gäller också på miljöområdet. Jag blir lite förvånad ibland över hur ni ska klara av att överlämna en bra miljö, överlämna jorden till kommande generationer, utan att använda ekonomiska styrmedel. Kan Carl Fredrik Graf kanske förklara hur ni ska klara ut detta?
Fru talman! Den svenska energibeskattningen är så pass hög jämfört med flera andra länder att risken om beskattningen höjs ytterligare är att produktionen flyttar till länder som har lägre energibeskattning och kanske i vissa fall lägre miljökrav. I ett globalt perspektiv riskerar ett högt skattetryck att bli dåligt för miljön och att vara sämre för företagen och tillväxten. Nu rekommenderar Lisbeth Staaf-Igelström att de som får en höjd skatt på eldningsolja ska kompenseras för detta genom de sänkta egenavgifterna, etablerade av socialdemokraterna. Det var ett nytt argument. Det var alltså inte meningen att medborgarna netto skulle få mer i plånboken med socialdemokraternas skattepolitik, utan det var bara fråga om denna skatteväxling. Är det så jag ska uppfatta socialdemokraternas politik?
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att grön skatteväxling inte innebär någon höjning av det totala skatteuttaget. Höjda skatter på energi och miljöutsläpp balanseras med en sänkning av andra skatter, främst på arbete. Jag sade också i mitt inledningsanförande att vi i Sverige inte stilla kan se på om andra länder inte följer efter. Vi måste gå före för att få en bättre miljö. Det är en oerhört viktig fråga för oss socialdemokrater.
Fru talman! Det är lätt att röras av de vackra ord som användes i det här anförandet. Med förlov sagt var det inget nytt utan enbart allmän skåpmat. Mitt lutherska sinnelag leder mig till frågorna: Vad är detta? Innebär detta, Lisbeth Staaf-Igelström, att det kommer förslag i vårpropositionen om ytterligare höjda skatter på drivmedel, på bensin och diesel? Kommer det äntligen under våren ett samlat och något så när heltäckande energiskatteförslag?

Fru talman! Vackra ord, men det är inte tomma vackra ord. Jag har också läst en hel del om vad Centerpartiet har sagt. Jag har också varit med i Skatteväxlingskommittén, och jag står bakom de förslag som har lagts fram. I budgetpropositionen finns en avvikande mening som Rolf Kenneryd har avgivit. Där framgår att verksamheter som påverkar miljön inte ska vältra över miljö och hälsorelaterade kostnader på samhället. Principen om att förorenaren betalar ska gälla. Sedan har Rolf Kenneryd framfört många vackra ord i den avvikande meningen som jag ställer upp på. Rolf Kenneryd vill ju också höja en del av skatterna. Det framgår vidare att nedsättningen av industrins koldioxiduttag minskas från 50 % till 25 %. En kväveoxidskatt införs. En skatt på förbränning av avfall införs. En miljöskatt på flyg införs.
Fru talman! Får jag upprepa mina frågeställningar. Kommer det förslag i vårpropositionen om ytterligare höjningar av drivmedelsskatterna? För vår del är svaret på detta att vi ska icke nu höja dessa. Kommer det förslag under våren om ett heltäckande, eller någotsånär heltäckande, energiskatteförslag? Vi skulle eftersträva och välkomna detta. Hur blir det?
Fru talman! Vi socialdemokrater vill inte höja skatten på bensin. Men vi vill inte heller göra som Moderaterna vill, dvs. sänka skatten på bensinen. Samtidigt vill de föra över sjukvårdskostnader som uppstår i samband med trafikolyckor på trafikförsäkringen. Det vill Moderaterna göra. Jag har en liten fundering: Om det skulle bli en borgerlig regering efter nästa val, hur kommer då Centerpartiet att ställa sig till den frågan? Kommer ni att gå med på sänkta bensinskatter och föra över de kostnaderna? Det ska komma ett förslag när det gäller energibeskattningen, som jag sade i mitt anförande. Det förslaget kommer att bygga på Skatteväxlingskommitténs olika förslag.

Fru talman! Per Erik Granström började mycket bra när han citerade den tidigare socialministern Möller, som sade att ineffektivt användande av skattemedel är en stöld från medborgarna. Sedan ägnade Per Erik Granström inte så mycket tid åt användandet av skattepengarna, utan det gällde snarare hur man skulle få in skattepengarna. Har det någon gång kommit in i Per Erik Granströms tanke att skattefusk kan hänföras till att medborgarna inte tycker att de får valuta för pengarna? Det gäller sjukvårdsköer. Det gäller äldre utan oro - vi har tidigare pratat om fastighetsskatten som ett exempel. Det gäller en bra skola - 25 % av dem som går ut grundskolan har underkänt i något ämne. Det gäller en bra offentlig sektor - man skulle kunna ha konkurrens där. Här tror jag att ett av de stora problemen ligger; att man inte tycker att man får valuta för pengarna. Det tycker jag att Per Erik Granström skulle ha ägnat lite mer tid åt.

Fru talman! Det är så att Riksskatteverket har skrivit en promemoria där man tar upp de här problemen, t.ex. svartarbete i fråga om hushållstjänster. Det är ett område. Man säger att det vore bra att pröva någon form av skatterabatt för hushållsnära tjänster. Man har t.ex. tagit upp kapitalskatterna, där ju 350-500 miljarder har försvunnit ut ur landet, pengar som man inte får ut ett öre i beskattning av, och att vi måste anpassa våra skatter till omvärlden. Så det finns ett tryck nedåt på skatterna. Det här med överenskommelsen inom EU rör ju bara en mycket liten del. Det är räntor på banksparande, som är praktiskt taget ingenting alls, och vissa obligationer, punkt. Ingenting om aktier och ingenting om något annat finns ens på listan över tänkbara områden.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en rak och konkret fråga till Per Erik Granström, en fråga som dessutom är möjlig att besvara med ja eller nej. Den tar också sin utgångspunkt i det här citatet från Gustav Möller om att varje ineffektivt använd krona är en stöld från skattebetalarna. Frågan är: Föreligger det i dag enligt Per Erik Granströms mening någon sådan stöld från skattebetalarna med användande av den definition som Gustav Möller just gav ordet stöld?

Fru talman! Jag har två frågor till Per Erik Granström. Han har inte sett några effekter som leder till minskat svartarbete när det gäller skattereduktion för hushållstjänster. Nej, i Sverige är inte den modellen prövad. Vore det inte dags att prova den modellen för att se om inte det här allvarliga och tilltagande ökandet av svartarbetet kanske kunde undanröjas? Det kan i vart fall inte bli sämre.

Fru talman! Socialdemokraterna är inte beredda att pröva någon metod för att minska svartarbetet. Man har bara ett recept. Det är mer kontroll. Jag tror att det hade varit värdefullt om vi i Sverige hade kunnat prova skattereduktion för hushållsnära tjänster för att på det viset se om man kan nedbringa svartarbetet. Exemplet med ROT-avdrag var ju mycket lyckat. Branschen och många andra talar mycket klart för att erfarenheten är att det ökar antalet vitt utförda arbeten. Det exemplet kunde ju Per Erik Granström kanske titta på. Definitionen på skadlig skattekonkurrens var ju lite slirig. I min begreppsvärld är det på det viset att om man gynnar en viss typ av företag från ett visst land i förhållande till ett annat land, då är det skadligt. Men institutionell konkurrens mellan länder tror jag är ett väldigt viktigt instrument för att inte skattetrycket totalt sett ska bli för högt.

Fru talman! Jag delar Per Erik Granströms åsikt att det är viktigt att skattekontrollen fungerar för att rättssäkerheten ska finnas rent allmänt. Men tycker inte Per Erik Granström att det är oroande med det krångliga system som vi har i dag för framför allt småföretagen? De har inte de resurser som Per Erik Granström talar om att skattemyndigheterna har. Hur ska ett litet företag kunna uppfylla de bestämmelser som finns i vårt krångliga system i dag när skattemyndigheterna hela tiden får mer resurser och det blir krångligare och krångligare? Vad har Per Erik Granström att säga till ett litet företag när det gäller dess rättssäkerhet? Det är i dag oerhört svårt att få ett bindande förhandsbesked i många frågor som gäller småföretag. Småföretagarna är djupt oroliga, därför att om de gör något fel så måste de betala dyra och svidande skattetillägg.

Fru talman! Skattekontot är ju mer en teknisk anordning för att samla alla skatter på ett ställe. Vad jag tänker på är alla de skatter som småföretagen måste betala enligt vissa krångliga regler. De är ju inte förenklade. Jag måste fråga Per Erik Granström: Är det inte snart dags för socialdemokraterna att sänka kraven på millimeterrättvisa i skattesystemet och göra det lite enklare? Jag är medveten om att ett enkelt skattesystem kan rymma vissa smärre orättvisor jämfört med dagens. Men även i dag finns det många orättvisor på grund av det krångliga system som vi har. Kan ni inte tänka er att släppa lite grann på millimeterrättvisan och göra det enklare?

Fru talman! Jag kan instämma i mycket av det som Ulla Wester säger, Tullverket som en effektiv organisation, t.o.m. så att det skulle vara ett föredöme för hur man kan nydana inom den offentliga sektorn. Tullverket ser sig självt som ett serviceorgan för företagen. Men trycket på våra gränser, som Ulla Wester också var inne på, vad gäller smugglingen av narkotika, tobak och sprit är mycket stort. Därför ville vi moderater anslå ytterligare 50 miljoner kronor till tullen i budgeten. Är Ulla Wester att för socialdemokraternas räkning ompröva detta så att tullen får ökade resurser för att kunna stoppa den smuggling som hon var inne på? Den andra frågan är: När kommer en sänkning av alkoholskatterna så att vi minskar trycket på den smuggeldelen?

Fru talman! Det har omflyttats resurser från det administrativa till gränsbevakningen. Samtidigt har beslagen ökat. Tullen säger själv att den bara kan ta en väldigt liten del. Entydigt säger både polis och tull att smuggeltrafiken har ökat, framför allt från de baltiska länderna men även från kontinenten. Det gäller de varuslag jag nämnde: narkotika, sprit och tobak. Även tullen säger, och socialministern har sagt det, att vi måste sänka alkoholskatterna nu för att inte få det helt snedvridet. Det var bakgrunden till min fråga. Jag upprepar min fråga helt enkelt, för detta måste vi ta itu med. Det finns ett klart samband mellan pris och smuggel. Det visste vi när vi gick emot cigarettskattehöjningen. Vi fick rätt. Vi var det enda parti som sade nej. Vi prövade det några månader sedan, och det fick förödande effekter både för smugglingen och i form av sjunkande skatteintäkter.

Fru talman! Ulla Wester talar om Tullverkets administration osv. Då vill jag gärna ställa en fråga. En del av Tullverkets verksamhet finansieras genom avgifter från näringslivet. Ulla Wester påpekade att målet är att en så stor del av clareringen som möjligt ska ske elektroniskt. Därmed minskar på motsvarande sätt inkomsterna från dessa avgifter. På vilket sätt avser regeringen att kompensera tullen för det bortfall som kommer att uppstå när avgifterna inte längre går att ta ut?

Fru talman! Jag vill inte göra anspråk på att när Ulla Wester har sagt att ingen kan svara på det att jag skulle ha svaret. Det vore kanske förmätet, men det ligger nära till hands att tro att regeringen och Ulla Westers parti inte har någon som helst framförhållning i den här frågan. När Tullverket självt säger att trenden är entydig, avgiftsintäkterna minskar och därmed också anslaget till tullen, då kan man inte bara säga att vi inte vet vad som kommer att hända. Man måste ha en strategi, Ulla Wester, för hur man ska kompensera, eventuellt inte kompensera, tullen för de minskade intäkterna som blir fallet.

Fru talman! Vi lever i ett klassamhälle. Det råder ojämlikhet i vårt land. Klyftorna mellan rik och fattig har ökat. Jag har läst och upprörts. Jag har tagit del av Välfärdsbokslutskommitténs rapporter. Jag har sett orättvisorna blottas i TV:s granskande reportage. Jag har nyligen följt Aftonbladets artikelserie "De fattiga & de rika" som brutalt skildrar ett Sverige där det är skillnad på folk och folk. Men framför allt, fru talman, har jag i mötet med människor runtom i vårt land så tydligt märkt att i spåren av den ekonomiska krisens 90-tal har solidariteten och rättvisan fått stå tillbaka för egoismen och de vassa armbågarna. Sverige har blivit råare och kyligare. Det ska sägas att vi socialdemokrater bär ett ansvar för hur förhållanden mellan människor i vårt land ser ut. Vi har inte alltid förmått föra en politik som är i överensstämmelse med våra grundläggande idéer. Under de svåra åren förde vi en politik, inte därför att vi ville utan därför att vi tvingades till det, som drabbade många medborgare hårt. Det har i kommuner och landsting handlat om större klasser i skolan, färre sköterskor i äldreomsorgen och längre köer till sjukvården. Det har handlat om lägre a-kassa, sämre sjuk och föräldraförsäkring. Ja, listan kan göras lång. Allt detta är resultatet av saneringen av statsfinanserna, resultatet av en bestämd vilja att komma ur marknadens och långivarnas grepp, men viktigast, ambitionen att långsiktigt rädda välfärdssamhället. Som socialdemokrat känner jag vrede och ilska över sakernas tillstånd. Men jag känner också kampvilja. Det finns i det socialdemokratiska partiet ett djupt engagemang för att komma till rätta med de revor i välfärden som 90-talets ekonomiska politik har orsakat. En dagordning med välfärdsstaten som utgångspunkt växte fram där rättvisan, solidariteten och jämlikheten sätts i förgrunden. Fru talman! Skatterna har varit och kommer att vara av stor betydelse i byggandet av ett mer rättvist och jämlikt Sverige. Inkomstskatten för privatpersoner svarar för över en tredjedel av skatteintäkterna. Med andra ord utgör den en mycket viktig del i finansieringen av välfärden. Skatter och välfärd är två sidor av samma mynt. Den statliga inkomstskatten bidrar med ca 30 miljarder till statskassan varje år. De 15 % som har de högsta inkomsterna ska med en statlig inkomstskatt vara med och bidra lite mer till våra gemensamma åtaganden än de som tjänar mindre. År 2000 betalade 1,3 miljoner personer, eller 18,7 %, statlig inkomstskatt. För att nå målet om att det endast är de 15 % som har de högsta inkomsterna som ska betala statlig inkomstskatt höjer vi socialdemokrater nu brytpunkten för år 2001. På så sätt kommer 150 000 färre personer att betala inkomstskatt i år. För att ytterligare stärka rättvisan och välfärden betalar de som har de allra högsta inkomsterna 25 % i inkomstskatt i stället för 20 %. Det tycker jag är rätt och riktigt när vi ser hur klyftorna har ökat i vårt land. Denna skatt har av somliga kallats en fortsatt värnskatt. Jag tycker att solidaritetsskatt är ett mer passande namn. Solidaritetsskatt betalas i år av dem som har en taxerad inkomst på över 411 000 kr. Det motsvarar ungefär 4 % av inkomsttagarna. Fru talman! Vi socialdemokrater och samarbetspartierna förlänger nu den tillfälliga skattereduktionen för låginkomsttagare som har gällt under 1999 och 2000 till att gälla även i år. Vi vill behålla skattereduktionen för låginkomsttagare även kommande år eller använda andra metoder som kan åstadkomma ett likvärdigt resultat. Med en bibehållen statlig inkomstskatt, en solidaritetsskatt på de allra högsta inkomsterna och en förlängning av skattereduktionen för låginkomsttagarna skärper vi socialdemokrater den fördelningspolitiska profilen, samtidigt som vi säkerställer starka statsfinanser och möjliggör kraftfulla satsningar på välfärden de kommande åren. Fru talman! Som ett led i att få ordning på ekonomin efter det borgerliga vanstyret under den första hälften av 90-talet tvingades vi socialdemokrater införa en egenavgift till pensionssystemet som uppgår till 7 % av den pensionsgrundande inkomsten. Egenavgiften är avdragsgill, vilket gör att den som har högre inkomst och därmed högre skattesats kan dra av mer än den som har låg inkomst. Det här är inte en rättvis politik. Vi införde därför en skattereduktion motsvarande en fjärdedel av egenavgiften den 1 januari 2000 samtidigt som avdragsrätten för egenavgiften minskades med en fjärdedel. Det innebar att låg och medelinkomsttagare fick 200-450 kr mer i plånboken varje månad. Från den 1 januari i år kompenserar vi för ytterligare en fjärdedel av egenavgifterna. På så sätt får låginkomsttagarna ytterligare lite mer pengar i plånboken varje månad, samtidigt som vi tar ytterligare ett steg mot att neutralisera den orättvisa som finns inbyggd i egenavgiftssystemet. På sikt vill vi socialdemokrater kompensera för egenavgifterna fullt ut. Dessutom höjer vi grundavdraget från 8 800 kr till 10 000 kr. Fru talman! Det jag här har redovisat räcker inte för att komma till rätta med orättvisorna, ojämlikheten och klassklyftorna i samhället. Men det är en bra början. Även om vi inte fullt ut har klarat av att sudda ut ojämlikheten i samhället har vi ändå visat på att vår politik är en framkomlig väg. Vår modell är den politiska strategi som bäst klarat av att utjämna klassklyftor och skapa jämlikhet. Vi vill fortsätta på den vägen. Men, fru talman, vad drar moderaterna för slutsatser? Hur vill moderaterna kämpa för mer rättvisa och solidaritet? Sänk skatten, är svaret. Sänk skatten på aktier och kapital! Slopa fastighetsskatten på lyxvillor i Danderyd! Avskaffa skatten på förmögenheter! Sänk bensinskatten! Slopa den statliga inkomstskatten! Slopa solidaritetsskatten! Ja, satsa mindre resurser på kommuner och landsting och öka anslaget till det militära försvaret! Så möter moderaterna orättvisorna i samhället. Så hanterar den moderna svenska högern klassamhället, ojämlikheten och klyftorna mellan fattig och rik. Var det någon som talade om medkännande konservatism? Totalt vill moderaterna sänka skatten med över 100 miljarder kronor på tre år. På tio års sikt vill de avskaffa var tredje skattekrona. Mest tjänar, i vanlig ordning, de som har de största inkomsterna och förmögenheterna. Det känns lite tröstlöst, fru talman, att gång på gång höra moderaternas gamla raspiga skiva spelas. Vi får höra samma gamla skattevals gång på gång. Det är samma visa år ut och år in. "Skattetrycket är för högt och det är orsaken till att det går dåligt för Sverige." Men hur kan någon med trovärdighet säga det i dag?

Fru talman! Lena Sandlin-Hedman påstod och påpekade att klyftorna i samhället har ökat, att samhället har blivit råare och vassare. Jag har då en fråga: Vilket samband ser Lena Sandlin-Hedman mellan skatter och detta förhållande? Jag är nämligen också djupt oroad av vad som händer i samhället. Vilket samband ser Lena Sandlin-Hedman mellan skatter och ett råare samhälle?
Fru talman! För mig är skatter och välfärd två sidor av samma mynt. För mig betyder trygghet i samhället oerhört mycket. De vassa armbågarna och egoismen kommer till uttryck när människor inte känner trygghet. Vårt välfärdssamhälle, som vi har byggt upp under många år, fick stora revor under 90-talet, och det är ett problem. Vi måste med den generella välfärdspolitiken, som finansieras gemensamt via skattesedeln, utjämna klyftor och skillnader.
Fru talman! Hur kan det då komma sig att man i andra länder med betydligt lägre skattetryck har en mycket högre välfärd mätt i ekonomiska termer än vad Sverige har? Dessutom, Lena Sandlin-Hedman, har man i många av dessa länder en större trygghet på gator och torg. Man känner också en större trygghet i och med att man har arbete i högre utsträckning än i Sverige. Hur kan det komma sig att många av dessa länder har ett lägre skattetryck och att det ändå är bättre i dessa länder än i Sverige?
Fru talman! För några år sedan var det några amerikanska och svenska forskare som tittade på den svenska modellen och jämförde den med andra system. Dessa forskare konstaterade i den s.k. MBR rapporten att det svenska systemet är det system som på bästa sätt har utplånat fattigdom och skapat jämlikhet mellan människor. Det tror jag är en förutsättning för ett varmt och gemensamt samhälle.
Fru talman! Lena Sandlin-Hedman avslutade sitt anförande med att säga att det inte finns något nytt i det som högern har att komma med. Jag måste då replikera och säga: Vad var nytt i det som Lena Sandlin-Hedman hade att komma med? Den lyssnande medborgaren kan möjligen dra slutsatsen att det kanske är däri politikens kris ligger om det nu är så illa att det inte är något nytt från talarstolen. Jag har några frågor till Lena Sandlin-Hedman. Den som tjänar 250 000 får en betydligt större skattesänkning än den som tjänar 80 000 med det socialdemokratiska förslag som ligger nu. Vari ligger rättvisan? Varför ska inte utländska experter betala solidaritetsskatt? Ställer Lena Sandlin-Hedman upp på det långsiktiga moderata målet, som kommer till rätta med nyfattigdomen i rätt hög utsträckning, om att vi ska ha ambitionen att höja grundavdraget till 50 000 kr? Då kommer vi att få en situation där människor av egen kraft på ett helt annat sätt kan få makt över vardagen och bryta sig loss från den tvångströja som det innebär att vara beroende av politiskt beslutade bidrag.
Fru talman! Jag och Carl Fredrik Graf har ju vid tidigare tillfällen debatterat expertskatten. Jag tog tydligt upp i mitt anförande och förklarade i varje replik för Carl Fredrik Graf att skillnaden på de människor som kan omfattas av expertskatten är att de befinner sig i vårt samhälle under en kort period. De tar alltså inte del av välfärden som vi andra som bor i Sverige kanske ett helt liv gör. De tar inte del av den gemensamma barnomsorgen. De tar inte del av skolan. De tar inte del av den välfärd som vi behöver under ålderdomen. Därav den reducerade skattesatsen för dem. Det skulle inte vara rimligt att ta ut en solidaritetsskatt av människor som kommer hit och gör ett arbete under ett par år. De ska givetvis vara med och bidra med en del, men de ska inte fullt ut betala som Carl Fredrik Graf och jag gör eftersom vi också tar del av all den välfärd som finns här.
Fru talman! Det var ett klart besked från Lena Sandlin-Hedman: Höginkomsttagare, utländska experter kan betala en lägre skatt. Svenska låginkomsttagare får även i fortsättningen betala världens högsta skatter. Jag vill ändå ge Lena Sandlin-Hedman möjligheten att kommentera mina två ytterligare frågor. Är det rättvist att en person som tjänar 250 000 får åtskilliga hundralappar mer i skattesänkning än den som tjänar 80 000? Ställer Lena Sandlin-Hedman upp på mitt och moderaternas förslag om att på sikt öka grundavdraget till 50 000 kr för att människor därigenom ska kunna bryta sig loss ur fattigdomsfällan?
Fru talman! I min vision om ett bra samhälle betalar varje individ skatt efter bärkraft. Det innebär att de som tjänar mindre betalar en mindre andel av totalen i skatt. De som tjänar mer betalar en större andel av totalen i skatt. Det är utgångspunkten för min syn på skatteuttaget. Jag tycker att vi ska ha ett relativt högt skatteuttag i vårt land för att finansiera den generella välfärden som skapar trygghet och utvecklingsmöjligheter för vårt land och alla individer i vårt land.

Fru talman! Tiden lider och jag med den. Det ska bli helt kort. Jag ska ta några exempel som berör företagsbeskattningens område. Det är inte alltför länge sedan man från den borgerliga oppositionen högljutt i olika sammanhang utmålade Sverige som det land där man i stort sett inte kunde bedriva näringsverksamhet. Framför allt kunde de stora bolagen inte ha sina huvudkontor kvar i Sverige på grund av skatterna. Nu har OECD konstaterat att Sverige är det land som har de allra bästa tillväxtmöjligheterna. När nu ett av våra största bolag enligt tidningsuppgifter har bestämt sig för att dra ned sin verksamhet i London och i stället flytta hem folk och verksamheter till Sverige, får man förmoda att det sker med krav på bättre effektivitet och lönsamhet än om de legat kvar i En av de återflyttade cheferna säger i en tidningsintervju: "De svenska skatterna är inget hinder för en återflytt." Det skulle vara passande om de borgerliga partiernas talesmän och kvinnor lika högljutt som vid utflyttningen nu verkligen hyllade Sverige och dess dragningskraft på stora bolags ledningsverksamheter. Men icke ett ljud har hörts. Jag kan inte tro att man inom borgerligheten är ledsen över utgången. Förhoppningsvis avvaktar man ett lämpligt tillfälle för att uttrycka sin förtjusning över Sveriges dragningskraft. Fru talman! Jag har i olika sammanhang haft förmånen att besöka flera länder inom och utom den europeiska unionen och möta och prata med företagare i olika branscher. Nu i höstas besökte delar av skatteutskottet bl.a. Italien, där vi vid en träff med svensk-italienska handelskammaren fick tillfälle att samtala med företagare från Italien samt med svenska chefer verksamma i Italien. Det som överraskade mig mest var det mycket klara ställningstagande som gjordes: "Det är väl ingen konst att driva företag i Sverige där bolagsbeskattningen är bra och där det finns klara regler för hur verksamheten ska och får bedrivas." Fru talman! Som svensk blir man stolt över de omdömen som lämnas om det land man representerar. Jag fick sent i höstas besök av två ekonomer från Tyskland som ingår i en grupp som ansvarar för etablering och utveckling av företag i den östra delen av Tyskland. Förutom att berömma Sverige för en bra bolagsbeskattning lyfte man också fram den framsynthet som Sverige visat när det gäller utbyggnaden av bredband och satsningen på IT-infrastrukturen. Även där har vi kunnat använda skattepolitiken som en motor för att göra bredbandsanslutningen ekonomiskt fördelaktigare och även få till stånd en utbyggnad i de glesare delarna av landet. Fru talman! Detta är några exempel på hur man från olika delar av Europa ser på vår skattepolitik då det gäller företagande. Det står helt klart att vi klarar oss bra, mycket bättre än vad moderater och deras stödpartier vill erkänna. Om man ska vara ärlig, och det ska vi ju, har det även krävts en del förändringar här hemma i Sverige. Denna kammare har sett till så att det har tagits en hel del beslut under de senaste åren som har gjort att det blivit ännu enklare och ännu klarare skatteregler som gynnar företagandet och därmed sysselsättningen i landet. Fru talman! Jag är dessutom övertygad om att såväl förenklingsarbetet som förändringsarbetet när det gäller både regler och skatter kommer att fortsätta i en riktning som är positiv för företagare och arbetstagare, vilket kommer att göra Sverige ännu attraktivare som företagarland.
Fru talman! Jag delar Per-Olof Svenssons åsikt att vi har bra bolagsskatter i Sverige. Det är alldeles utmärkt. Men det är inte samma sak som att ha ett bra företagsklimat. I ett företagsklimat ligger även skatterna på ägande och personbeskattningen, i synnerhet för högutbildad arbetskraft. Det är det vi menar när vi säger att företagsklimatet kan förbättras. Det är som Per-Olof Svensson säger, att många bolag anser att beskattningen av dem är bra. Däremot finns många gånger ägandet av bolagen utomlands. Vi har ett utmärkt exempel på det när Telia flyttade ut ägandet av sitt dotterbolag, för att det skulle bli en bättre beskattning när man sålde det. Det är det vår kritik gäller, inte bolagsskatten. Delar Per-Olof Svensson min åsikt i detta fall, att företagsklimatet inte är det allra bästa?
Fru talman! Företagsklimatet i Sverige är det allra bästa. Det är bara att slå fast. Det säger företagarna själva när man pratar med dem vid besök på arbetsplatser och vid olika konferenser och sammanslutningar. Senast deltog jag och skatteutskottets ordförande Arne Kjörnsberg i en diskussion med företagarna i Jämtlands län som SAF höll i. Ett klart omdöme från de företagarna, som jag tror är representativt, var att det är ett bra företagsklimat i Sverige och att socialdemokratiska partiet driver en bra företagarpolitik.
Fru talman! Ja, vi har en bra företagarpolitik när det gäller beskattningen av bolag. Det gäller stora bolag, inte fåmansbolag. Men vi har inte en bra företagspolitik när det gäller ägarskatter. Det har t.o.m. regeringens eget organ Invest in Sweden Agency påpekat för regeringen och sagt att ni måste göra någonting åt den höga personbeskattningen på högutbildad arbetskraft. Ni måste göra någonting åt beskattningen av ägandet. Har ni inga som helst avsikter att vidta några åtgärder på det området?
Fru talman! Catharina Hagen envisas med att säga att de stora företagen har ett bra företagsklimat. De företag jag refererade till alldeles nyss var inga stora företag. Samtliga var, om jag kommer ihåg rätt, företag med under 250 anställda. Det är små företag. Det fanns de med bara få anställda. Jag tror att det minsta företaget hade fyra anställda. Inget av dem påstod att företagsklimatet i Sverige var dåligt.

Fru talman! Alla skatter har som sitt primära syfte att finansiera de uppgifter som svenska folket har bestämt att vi solidariskt ska betala för och sköta gemensamt - skola, barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg, polis, försvar, vägar etc. Några skatter har även andra syften och dit hör förmögenhets-, arvs och gåvoskatterna. De ska, förutom att bidra till våra gemensamma utgifter, även verka omfördelande. De bidrar på så sätt till att hålla ihop Sverige både socialt och ekonomiskt. Fru talman! Jag tänker göra en liten tillbakablick. Den politiska striden i vårt land mellan höger och vänster var fram till världskrigets slut främst en strid om den allmänna och lika rösträtten. Högern fruktade och bekämpade denna rösträtt, därför att den betydde rösträtt för de fattiga. Man fruktade att de fattiga, dvs. den stora massan av folket, skulle använda sin politiska makt till att försöka förbättra sin ekonomiska ställning på de rikas och välbärgades bekostnad. Socialdemokraterna har alltid strävat efter en jämnare fördelning av egendom och inkomster, en utjämning mellan fattiga och rika. I slutet på 1920 talet upplevde alltfler det orättvisa i att ett litet fåtal ägde mer än hälften av landets samlade förmögenhet, medan två tredjedelar knappt hade någon egendom alls. Från de borgerliga hävdades att de fattiga inte förstod att stora förmögenheter i enskildas händer var till gagn även för de egendomslösa. En begränsning av dessa förmögenheter skulle vara skadligt för produktionen, hävdade man. Därigenom skulle samhällets välstånd minska, och på så sätt skulle även de fattigas ekonomiska situation försämras. De fattiga å sin sida hade svårt att förstå vilken fördel de skulle dra av att andra var rika och den fara som skulle hota genom en minskning av de rikas förmögenheter. Argument som användes för en jämnare fördelning var detta: Ju mer man har av någonting, desto mindre värde får varje del. För den fattige har en krona ett större värde än för den rike. Ett annat belysande exempel är följande. Vi har två lika stora familjer. Den ena har tio rum och kök, och den andra ett rum och kök. Ingen kan väl tycka annat än att det vore en bättre fördelning och att det sammanlagda välståndet skulle öka om den andra familjen finge två eller tre rum och kök på den första familjens bekostnad. Ett folks välstånd är oupplösligt knutet samman med dess förmåga att på ett effektivt sätt göra bruk av sina naturliga rikedomskällor, av människornas duglighet och av sina naturtillgångar. Att ökad produktion bildar grundvalen för ökat välstånd är en sanning som vi numera inte löper någon fara att förbise. Den får emellertid inte göra oss blinda för en annan sanning, som har anspråk på lika stor uppmärksamhet, nämligen att ökad produktion betyder ökat välstånd för hela folket endast om det gemensamma arbetets avkastning blir på ett rimligt sätt fördelad. Denna skrivning och exemplen är tagna från en motion från 1928 och debatten kring denna, beskriven av Ernst Wigforss i hans Skrifter i urval. Enligt min mening kunde det lika gärna vara skrivet i nutid. Sverige har förändrats. Vi har ett högre välstånd för alla, och mycket av den otrygghet som många upplevde då både ekonomiskt och socialt är borta. Trots detta har vi fortfarande klyftor i samhället som enligt en del undersökningar även ökat på 1990-talet. Därför får vi inte slå oss till ro och tro att kampen om en rättvis fördelning är över. Den skillnad i synsätt vad beträffar hur samhället ska vara uppbyggt framför allt när det gäller fördelningen av våra samlade tillgångar som beskrivs från 1900-talets början består än i dag mellan de politiska blocken - mellan vänster och höger. När vi socialdemokrater talar om sänkta skatter talar vi om kompensation för egenavgifter som mest gynnar låg och medelinkomsttagare. När moderaterna talar om sänkta skatter talar de om borttagande av förmögenhetsskatt och statlig skatt - något som enbart gynnar dem med höga inkomster och förmögenheter. Dagens förmögenhets-, arvs och gåvoskatt inbringar drygt 10 miljarder, eller med andra ord 10 000 miljoner, till välfärden. De ser också till att inte klyftan mellan dem som har och dem som inte har ökar med motsvarande summa varje år. Det brukar hävdas från kritikerna mot förmögenhetsskatten att den inte har någon omfördelande effekt. Nya siffror visar dock att den har en förhållandevis god fördelningspolitisk träffsäkerhet. De rikaste 30 procenten av hushållen betalar omkring 70 % av förmögenhetsskatten, som 1999 var 8,3 miljarder. Ser man enbart till pensionärerna betalar de rikaste 30 procenten omkring 80 % av den förmögenhetsskatt som betalas av denna grupp. Att döma av dessa siffror har sålunda förmögenhetsskatten en god fördelningsprofil, även om den skulle kunna bli ännu bättre om avvikelser från en neutral och likformig beskattning av olika tillgångar kunde tas bort. Fru talman! Förmögenhetsskatten bör vara kvar även om det 1999 bara fanns ytterligare sju OECD länder i Europa som hade skatt på förmögenhet. Man måste dock alltid bedöma ett lands skattesystem utifrån helheten och inte utifrån enstaka skatter. Förmögenhetsskatten innebär ett progressivt inslag i kapitalbeskattningen och fyller en viktig funktion i fördelningspolitiken, eftersom det är en skatt som endast betalas av dem som har bäst ekonomisk standard. Vi måste dock alltid vara beredda att ompröva på vilket sätt den tas ut, eftersom det aldrig har varit och inte kommer att vara meningen att den ska tas ut av människor i normala inkomstlägen med måttliga besparingar. Fru talman! Jag vill avsluta med ett citat från en filosof som heter lord Bacon. Det har ingenting att göra med statsministern och hans filosofiska funderingar kring fläsk och kött. Det handlar om en helt annan filosof, som användes i debatten kring arvsskatten 1928. Han lär ha yttrat följande: "Det är med rikedomen som med gödsel, den är inte nyttig, om den inte blir spridd." Tack för ordet!
Fru talman! Lennart Axelsson talar om förmögenhetsskatten som en skatt som minskar klyftorna mellan dem som har och dem som inte har. Hur kan det då komma sig att just socialdemokraterna undantar de allra rikaste från förmögenhetsskatt?
Fru talman! Jag nämnde just i mitt anförande att det finns strukturella delar i förmögenhetsskatten som vi skulle behöva göra någonting åt för att träffsäkerheten i fördelningen ska bli bättre än vad den är i dag. Än så länge har vi inte hittat något bra system för det, men vi är tacksamma för förslag när det gäller den punkten.
Fru talman! Det är väldigt mycket som är fullständigt ologiskt när det gäller förmögenhetsskattens sätt att fungera. Det jag nämnde var bara ett exempel. Ett annat exempel är att man förmögenhetsbeskattas om man är miljonär i Teliaaktier. Men om man är miljonär i Europolitanaktier betalar man ingen förmögenhetsskatt. Vad är det för logik? Förmögenhetsskatten saknar all logik. Den har ingen som helst betydelse för rättvisan i Sverige. Dessutom är stora förmögenheter placerade utomlands, och på det sättet undgår Sverige att få avkastning på dessa förmögenheter. Jag talade tidigare om att ägandet av många bolag ligger utomlands. Det är just det som blir effekten av att man beskattar förmögenheter i Sverige men inte utomlands.
Fru talman! Det låter på Catharina Hagen som att hon har ambitionen att ta ut en högre skatt av de grupper som hon pekar på att vi inte tar ut någon skatt av i dag. Men förhållandet är faktiskt sådant att moderaterna föreslår att man ska ta bort förmögenhetsskatten helt och hållet, och det vill inte vi göra.
Fru talman! Lennart Axelsson efterlyste förslag på hur man kan göra förmögenhetsskatten rättvisare. Han nämnde precis hur det ska gå till i sin sista mening. Slopa förmögenhetsskatten för alla - också för dem med små förmögenheter. Det blir rättvist och bra och lika för alla. Allmänt vill jag, fru talman, säga att de var ett rätt trevligt initiativ av socialdemokraterna i skatteutskottet att på detta vis bjuda upp till dans med sju olika inlägg på skattepolitikens område som oppositionen har möjlighet att replikera på. Jag konstaterar dock att man undvek vissa områden. Man undvek ett särskilt tema kring fastighetsskatten. Lite överraskande kom gåvoskatten upp i stället. Man undvek att diskutera t.ex. alkoholskatten. Man undvek att diskutera bensinskatter. Man har undvikit att diskutera vårt förslag om höjt grundavdrag. Lennart Axelsson nämnde försiktigtvis bara våra förslag när det gäller sänkt statlig inkomstskatt, men inte det höjda grundavdraget. Man citerar gärna Ernst Wigforss, Gustav Möller och Hjalmar Branting. Det är kända politiker i den svenska politiska historien och arbetarrörelsens historia, men det är verkligen att hämta kraften långt bak i historien. Vi kanske också skulle vilja se lite mer av en framtidsvision på skattepolitikens område.
Fru talman! Som gammal folkdansare tar jag gärna emot inbjudan till ytterligare danser. Jag skulle gärna vilja höra hur idén om människors ökade möjlighet till makt över sin vardag är tänkt att gälla för de arbetslösa, sjuka och föräldralediga som får lägre ersättningar och fler karensdagar. På vilket sätt kommer de att kunna utnyttja sin fritid med en moderat politik?
Fru talman! Jag tror att det är mycket viktigt för förståelsen för hur man ska komma ur fattigdomsfällan att se till helheten i vår politik. Socialdemokraterna undviker gång på gång att nämna våra skattesänkningsförslag, som på sikt innebär ett grundavdrag på 50 000 kr. Det blir ett substantiellt tillskott när det gäller människors möjlighet att få makt över sin vardag. Det är svaret på den fråga som Lennart Axelsson just ställde. Med det ber jag att få tacka mina socialdemokratiska motdebattanter för en trevlig kväll här i kammaren.
Fru talman! Jag får göra detsamma från socialdemokraternas sida. Samtidigt vill jag bara konstatera att våra sätt att se på välfärd och skatter skiljer sig åt betydligt. Vi kommer säkerligen att få återkomma till ytterligare debatter i de frågorna framöver.

Fru talman! Barn och ungdomar utgör ingen enhetlig grupp. De inte bara ser olika ut - de lever i olika miljöer med olika möjligheter och förutsättningar. Så även om barn i allmänhet har det rätt bra gäller det dessvärre inte alla barn. Mitt inlägg i denna debatt syftar till att lyfta fram de barn som lever i fattigdom - barn som inte får de möjligheter och förutsättningar som borde ges till alla barn. Jag och Vänsterpartiet menar att det är just dessa barn som det nu är dags att lyfta fram. Det har lagts fram en rad rapporter som redovisar att mellan 4 och 8 % av barnen i Sverige i dag lever i fattigdom. Att uppgifterna varierar så beror på att man använder olika år som mätbas, men också på att man definierar fattigdom på olika sätt. Ett mått är att vart sjätte förskolebarn 1997 levde i familjer med inkomster under socialbidragsnormen. Oavsett hur man mäter handlar det faktiskt om ett förfärande stort antal barn. Många av dessa barn lever i familjer som helt eller delvis uppbär försörjningsstöd via socialbidrag. Det i sin tur innebär att de inte kommer att få del av den satsning på barnfamiljerna som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet var överens om i budgetarbetet. När barnbidraget höjs räknas socialbidraget ned. Av barnbidragshöjningen blir det alltså en satsning på alla barnfamiljer utom på dem som har det sämst ställt. Så kan vi inte ha det. Naturligtvis måste också de sämst ställda barnfamiljerna få del av barnbidragshöjningen. Det motargument som hörs i debatten handlar ofta om risken att fastna i socialbidragsberoende om det går att få en rimlig försörjning inom ramen för socialbidraget. Man använder någon form av incitamentstänkande. Vad som sägs är att man har lättare att ta sig ut på arbetsmarknaden eller till någon annan försörjning om man tvingas leva fattigt och eländigt. Detta tycker jag är ett mycket beklagligt argument, särskilt när det är barnen som får betala priset. Det priset betalar de på många olika sätt. I ett kunskapsunderlag för Kommittén mot barnmisshandel skriver Staffan Jansson så här om viktiga bakgrundsfaktorer till bl.a. barnmisshandel: "Bland bakgrundsfaktorerna framstår en svag familjeekonomi som den faktor, vilken har starkast samband med barnmisshandel, sexuella övergrepp och mobbning. Ju sämre familjeekonomi ju större är barnens utsatthet." Att stärka barnfamiljernas ekonomi är alltså ett bra sätt att också stödja de utsatta barnen. Då får man inte undanta de sämst ställda. Min fråga till statsrådet Ingela Thalén blir om hon är beredd att verka för att även de sämst ställda barnfamiljerna - de som lever helt eller delvis på socialbidrag - också får del av barnbidragshöjningen. Ska de barnen kanske undantas från satsningen på barnfamiljerna? Risken för ett barn att tillhöra ett hushåll som lever under socialbidragsnormen har nära nog tredubblats under perioden 1991-1997. Trots att ekonomin i samhället har förbättrats under de senaste åren fortsätter gruppen av barn som lever i familjer med svag ekonomi att öka. De barn som i dag lever i fattigdom har ofta ensamstående föräldrar. Deras disponibla inkomst minskade under perioden 1993-1997 med 10 % och fortsätter enligt regeringens egna beräkningar att minska. En annan stor grupp är barn till invandrade föräldrar. Vi vet alltså ganska väl vilka hushåll det handlar om. Vi vet också ganska väl att deras fattigdom förstärks av nedskärningarna i den generella välfärden. Medan vi politiker ibland talar om incitament fortsätter dessa barn att leva så år efter år. De lever ibland hela sin barndom i fattigdom, trots att föräldrarna gör allt för att prioritera barnen och hitta andra lösningar. I rapporten Knapphetens boningar skriver Torbjörn Hjort och Tapio Salonen om permanent otillräcklighet: "Pengarna räcker aldrig, en knapp ekonomi skapar oro kring räkningar, inköp av mat och kläder m.m. Det föreligger en permanens i knappheten, det handlar inte om någon tillfällig svacka utan om att år efter år leva under ekonomisk stress med små eller inga förhoppningar om någon positiv förändring." I denna knapphetens permanens lever alltså en stor andel av Sveriges barn. Vilka möjligheter har de? Vi vet ganska väl vad vi måste göra för att förbättra deras livssituation, och vi vet vilka hushåll det handlar om. Först ska vi se till att även dessa barn får del av barnbidragshöjningen, för där går på något sätt skammens gräns. Men det handlar också om att höja underhållsstödet och om att se över bostadsbidragen för att stärka de sämst ställda barnfamiljernas ekonomi. Det handlar också om golv, nivåer och tak i de generella försäkringssystemen, så att alla dessa barn inte ska behöva framleva sin barndom i knapphetens boningar. Fru talman! Det finns också andra grupper av barn som behöver lyftas fram. Det handlar om barn med funktionshinder. Man kan konstatera att de inte alltid får den jämlika behandling och det extra stöd de behöver för att inte bli diskriminerade i förhållande till andra barn. Det handlar om flyktingbarn, och särskilt om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Mottagandet är bristfälligt. Det gäller också de barn som finns på flyktingförläggningar och som i dag inte alltid har samma rätt och möjlighet att delta i t.ex. Det handlar också om att flickor måste synliggöras och få samma villkor som pojkar. Även barn har kön. Den könsmaktsordning som finns i vuxenvärlden drabbar också barn. Pojkarna beskrivs ofta som norm och flickorna som avvikande eller annorlunda. Det finns fortfarande uppenbara orättvisor. Det mest använda exemplet är att pojkidrotter fortfarande får mycket mer resurser än flickidrotter. Men det finns också andra mönster som behöver synliggöras och åtgärdas. Vi måste börja arbeta med samma metoder när det gäller barn och ungdomar som vi har använt bland vuxna för att öka jämställdheten mellan flickor och pojkar, dvs. arbeta med könsuppdelad statistik. Ibland måste vi också använda lagstiftning, t.ex. när det gäller sexuella trakasserier i skolan, precis som vi har gjort i arbetslivet. Fru talman! För att minska klyftorna och komma till rätta med de ojämlika villkoren för olika grupper av barn måste det till ekonomiska satsningar. Vänsterpartiet menar att detta ska vara en prioriterad politisk fråga under det närmaste året. Sverige kan inte, och ska inte, vara ett land som är bra för barn i allmänhet om man samtidigt lämnar hundratusentals barn i knapphetens boningar.
Fru talman! Som vanligt ingår Vänsterpartiet både i regeringsunderlaget och i oppositionen. Man borde känna sig trygg när Ingrid Burman säger: Vi vet vad vi ska göra. Jag tycker inte att det verkar så, därför att ni har genomfört förändringar i bostadsbidragets utformning, i barntillägget och i svuxa, för att nämna några exempel, som har medverkat till att alla de här barnfamiljerna i dag lever i fattigdom. Jag skulle vilja fråga Ingrid Burman vad hon säger till familjer som lever under existensminimum när de undrar varför de inte får del av de 5,6 miljarder som ni just har beslutat om att satsa på maxtaxereformen.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att Vänsterpartiet, tillsammans med regeringen, står bakom den budget som finns. Det är också alldeles riktigt att Vänsterpartiet avser att fortsätta det här samarbetet. Och jag har här presenterat några av de frågor som vi prioriterar att tillsammans med regeringen driva igenom för att säkerställa att villkoren för de sämst ställda barnen blir bättre. Ett förslag som vi har lagt fram tillsammans med regeringen och Miljöpartiet gäller satsningen på förskolan. Och det gäller den s.k. maxtaxereformen - jag förstår att det är den som Inger Davidson åsyftar. Det här innebär att vår principiella uppfattning är att förskolan på sikt ska vara avgiftsfri. Detta kommer att vara bra för alla barn i Sverige och även för deras föräldrar.
Fru talman! Vänsterpartiet vet, som sagt, vad som är bra för alla familjer, de som vill och de som inte vill ha kommunal barnomsorg. Men den maxtaxereform som införs nu - och det är inga småpengar utan 5,6 miljarder - kommer inte de här fattiga familjerna, som Ingrid Burman talar om, till del. Om de har kommunal barnomsorg har de redan en nivå som ligger under det lägsta taket. Vad svarar Ingrid Burman de familjerna när hon är ute och träffar dem i landet?
Fru talman! Om man tar del av alla de ganska välskrivna rapporter som har kommit det senaste året om barns villkor ser man att det visar sig att just generell välfärd är det som lyfter de grupper och de barn som har det sämst ställt. Att se till att även förskolan på sikt blir avgiftsfri - det här kommer att ta tid, och maxtaxan är enbart ett första steg - är en del i den generella välfärden. Det vore helt främmande för Vänsterpartiet att t.ex. diskutera att införa avgifter i skolan; jag vet att det kanske inte är lika främmande för Kristdemokraterna. Skolan ska vara avgiftsfri och en del av den generella välfärden. Och vi ska nå dithän också när det gäller förskolan. Det ska vara möjligt för alla att ha sina barn i förskolan. Det är en del av den generella välfärden. Det här med maxtaxereformen är ett bra steg. Det gynnar alla barn, även de sämst ställda.
Fru talman! Under senare tid har rapporter om fattigdomsfällan duggat tätt. Det gäller särskilt för barnfamiljer och alldeles särskilt för ensamma mammor eller ensamma föräldrar över huvud taget. Det har visat sig att det, precis som Ingrid Burman påpekade, finns en korrelation, ett samband, mellan våld i hemmet och fattigdom. Det har visat sig att det finns ett samband mellan aborter och fattigdom. 30 % av aborterna hänförs till ekonomiska omständigheter. Det finns ett samband mellan barns hälsa och fattigdom. Det finns också ett samband mellan barns prestationer och vidare studieutveckling och fattigdom. Nu kan vi konstatera att Vänsterpartiet, som ingår i regeringsunderlaget, har haft fem tillfällen under denna period att lägga fram budgetförslag eller andra påverkande förslag som hade kunnat höja lägstanivån i föräldraförsäkringen. Man har valt att inte göra det. Det har kommit en proposition - motionstiden har ännu inte utgått; den utgår den 31 januari - om föräldraförsäkring och föräldraledighet. Det handlar om att ge föräldrar möjlighet att dela den lägsta ersättningen, 60 kr om dagen, i åtta delar. Men man har också valt att inte höja den lägsta nivån.
Fru talman! Det är ju sant som Lena Ek säger att vi har en rad rapporter som visar att de nedskärningar i de generella systemen som gjordes under början av 90-talet har medverkat till att en rad barnfamiljer har åkt ned under fattigdomsstrecket. Lena Ek och Lena Eks parti var en del av det underlag som genomförde de försämringarna. Det är alldeles sant. Vad som har hänt sedan 1998 är att det har genomförts en kraftig satsning när det gäller att återskapa arbetstillfällen i Sverige. Det är mycket bra. Det gör att många barnfamiljer i dag har fått bättre förutsättningar. Vad vi kan konstatera nu är att det finns grupper kvar, och då är den politiska uppgiften att fokusera på dessa grupper, enligt Vänsterpartiets uppfattning. Det här innebär också att Vänsterpartiet är ett parti som vill se över också de lägsta nivåerna i föräldraförsäkringen.
Fru talman! Jag kan konstatera att Vänsterpartiets partiledare, Gudrun Schyman, ofta säger att Vänsterpartiet är ett parti som tar ansvar och som var med och räddade Sverige ur den katastrofala ekonomiska situationen. Jag var inte med på den tiden, och jag vet inte heller om Ingrid Burman var det, men partiledningen i Vänsterpartiet var i alla fall med då. Det kan man konstatera. Skillnaden är att vi under de här sista fem tillfällena, när det har lagts fram vårproposition eller budgetförslag, har försökt förbättra barnfamiljernas situation genom att göra mer än att öka barnbidraget med 100 kr som man vet försvinner för en del därför att det motverkas av andra system. Om Vänsterpartiet menar allvar med att man vill höja lägstanivån i föräldraförsäkringen ska man lämna in ett motionsförslag före den 31 januari som handlar om precis det.
Fru talman! Man kan alltid diskutera historia, och det finns också olika historieskrivningar. Jag har suttit i riksdagen sedan 1994. Jag vet att Vänsterpartiet var med och tog aktiv del i budgetsaneringen när det gällde att genomföra en rad skattehöjningar för att minska budgetunderskottet. Jag vet att Centerpartiet sedan var med och genomförde en rad nedskärningar i de generella systemen. Men nog om detta. När det gäller föräldraförsäkringen tror jag att det är oändligt viktigt att vi gör en rad saker. En viktig åtgärd är att höja de lägsta nivåerna, eftersom väldigt många lever på garantibeloppet. Hur ska man då gå till väga? Ja, man kan väcka en motion, men det kan också vara en fråga som Vänsterpartiet driver i förhandlingar med Socialdemokraterna. Det finns nämligen en gemensam syn mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet när det gäller just att säkerställa de ekonomiska villkoren för de sämst ställda familjerna. Sedan får man väl diskutera i vilken takt och ordning man gör det.

Fru talman! Ingrid Burman talade om behovet av att lyfta fram grupper av barn. Det är faktiskt en riktigt ideologisk start på den här debatten. Från moderat sida vill vi i stället betona nödvändigheten av att lyfta fram och se varje enskilt barn. Det är en härlig rubrik som man har valt för den här delen av riksdagens allmänpolitiska debatt, "Barns och ungdomars möjligheter". Lite grann andas det att se det ljuva i livets alla möjligheter och tro på dem, som bara barn brukar kunna. Jag tror att de flesta av oss känner barn som ska bli astronauter och prinsessor, barn som ska stoppa alla världens krig och rädda miljön. Jag bor tillsammans med en liten pojke som ser fram emot när han blir stor och får "en egen tant". Just nyfikenheten och tilltron till möjligheterna i livet är något som jag önskar att alla barn fick utveckla och behålla. Men verkligheten är inte ens här i Sverige riktigt så ljus. Det är därför vi har skolor. Skolan är den viktigaste institution vi har skapat för att ge barn och ungdomar möjligheter, sådana möjligheter som många annars skulle sakna. Att alla barn ges chansen att tillägna sig rejäla kunskaper och får stöd och förebilder för att utvecklas till ansvarskännande samhällsmedborgare måste vara en av politikens viktigaste uppgifter. Men så är det inte i socialdemokraternas värld. För andra året i rad uteblir skolministern från den här debatten. Man måste fråga sig vad det är som gör att skolan inte längre är viktig för arbetarrörelsen. Vad är det ni har tappat när ni har lämnat ambitionerna om skolan som hävstång över klassgränser och sociala brister? Jag är övertygad om att många av den allmänna folkskolans förgrundsgestalter skulle bli förfärade om de märkte att det viktiga inte längre är väl utbildade lärare i skolan, utan att allmänt öka vuxentätheten. Det ligger väldigt goda skäl bakom att riksdagen sedan länge bestämt att alla barn ska gå minst nio år i grundskolan. Det är en plikt för föräldrar att skicka sina barn till skolan, och verksamheten omgärdas av statliga mål, regler och krav. Därutöver kommer att vi mer eller mindre utgår från att alla barn också ska gå vidare i gymnasiet. Men verksamheten som den ser ut i dag uppfyller inte rimliga krav på resultat och kvalitet. Tusentals elever lämnar skolan med otillräckliga kunskaper, slås ut redan i sin ungdom. Många utsätts för mobbning, och det är direkt pinsamt att kommuner och skolor ska behöva kritiseras av Skolverket eller t.o.m. dras inför domstol därför att barn farit illa. Det här accepteras inte längre av elever, föräldrar och andra. De som kan ser sig om efter en bättre skola, en del skolkar. Men friskolorna är få och dem vill regeringen helst motarbeta. Risken med att inte göra någonting åt problemen i skolan är att människor inte bara tappar tilltron till politiken, utan också till skolan och bildningen. Annat blir viktigare. Redan i dag får vi rapporter om att föräldrar begär ledigt för semesterresor och allt möjligt annat, alternativt bara låter barnen stanna hemma när det passar. Det här är en för barnen mycket allvarlig om än ganska logisk utveckling. Risken är att barn inte får den grundutbildning och de möjligheter som skolan syftar till att ge dem. Vi moderater vill värna skolan som professionell institution för lärande och en stimulerande miljö för varje barns personliga utveckling och kunskapsväxt. Skolan måste moderniseras som arbetsplats. Det finns ett intellektuellt förfall på många håll som gör att skolan tappar sitt anseende och sin förmåga att intressera och motivera eleverna. Obehöriga lärare kan inte konkurrera med Hjärnkontoret på TV eller ett häftigt dataspel. Det behövs ett lyft som lockar de allra duktigaste att välja lärarutbildning och att arbeta som lärare. IT är så mycket mer än datorer och grundutbildning för lärare. Det handlar om erkänsla och frihet för pedagogisk professionalism, om stimulans att arbeta mer systematiskt med elevernas förmåga till kritisk granskning. En aktuell fråga borde vara bristen på böcker, om vi ska ha ett barnperspektiv. Vet barnministern vad böckerna får kosta per elev i dagens grundskola? I en skola där vi anslår ungefär 50 000 kr per plats blir det inte mer än lite drygt 500 kr till böcker. Det är den verkligheten som leder till den torftighet och tafflighet som Göran Hägg återigen belyser i en serie artiklar i Aftonbladet. Barn behöver böcker, för att läsa och för att lära. Särskilt viktiga är riktiga och bra böcker när lärarkrafterna tryter. Läsande är en grundsten i demokratin, långt viktigare än allmänna värdegrundsprojekt. Läsande barn och ungdomar utvecklar förmåga att tänka själva och skaffar sig erfarenheter långt utöver den påtagliga vardagen. De får insikt om att människor tänker olika och värdet av det. Men det kräver att man kan läsa, att man förstår och kan bruka orden långt bättre än väldigt många barn i Sverige i dag kan. Fru talman! Vi ska inte underskatta barns och ungdomars förmåga att lära. Vi ska inte underskatta deras initiativförmåga och deras kreativitet. Vi får inte förtröttas i tron på vuxna som förebilder och gränssättare. Men det behövs ett aktivt arbete för en bättre skola, en skola som ser och tar vara på varje barns unika möjligheter. Därför är det bra att vi har fått många nya och profilerade skolor som utmanar det invanda och traditionella. Skolmonopolet hämmar de viktiga bildningsidealen och uppgiften att öka och sprida kunskaper till alla. Vilka konkreta förslag har den socialdemokratiska regeringen för att säkra varje barns möjligheter och rätt till en bra utbildning? Listan på kommande propositioner är mycket torftig när det gäller skolområdet, barnens arbetsplats, trots att debatten, Skolverket, Riksdagens revisorer, ESO och många andra visat att förändringar verkligen behövs. Vad är det ni egentligen väntar på?
Fru talman! Jag delar Beatrice Asks uppfattning att utbildning och skola är väldigt bra. Jag delar också uppfattningen att det är väldigt bra att familjer och barn kan välja skola, att man om det inte fungerar i en skola kan byta. Men jag kan ändå inte låta bli att fråga Beatrice Ask om hon aldrig har sett mobbning i en friskola.
Fru talman! Dessvärre förekommer mobbning överallt, t.o.m. i riksdagen kan jag tänka mig att det förekommer. Sådan är människan. Det bildas grupperingar, kotterier och annat. Problemet är att vi behöver ett modernt ledarskap i alla typer av organisationer. Det må vara arbetsplatser eller skolor. Tyvärr finns det fler kommunala skolor i Sverige och därmed får de en större del av mobbningen. Men jag tror säkert att det förekommer också i fristående skolor. Däremot vet vi att det är många barn - sådana som har mobbats under lång tid utan att någonting riktigt har hänt - som väljer att byta skola och upptäcker att de i en annan miljö får spela en annan roll och att det då fungerar bättre. Men mobbning förekommer överallt och måste bekämpas överallt. När jag säger skolan menar jag alla skolor, inte bara de kommunala.
Fru talman! Det var ett klargörande besked. Jag tycker också att det viktiga är att även barnfamiljer som har en dålig ekonomi har möjlighet att välja i vardagslivet och har självbestämmande över sin egen situation. Det finns en grupp till som vi lämnar åt sitt öde i skolan. Det är de unga invandrarflickor som ibland tas ur skolan tidigt av föräldrarna, innan de har slutat nian, därför att de ska ingå äktenskap eller därför att man på annat sätt inte alls anser det nödvändigt att de fullföljer grundskolan. Där har vi ändå en skolplikt. I de här sammanhangen tycker jag att det är otroligt viktigt att vi uppmärksammar de unga invandrarflickornas situation, som är hård på väldigt många sätt. Det är de som många gånger får bära bördan av de kulturkrockar som ibland uppstår mellan invandrarfamiljer och familjer som har funnits i Sverige i många generationer.
Fru talman! Det är självklart att alla ska kunna välja skola. Det var just det som var basen i den reformering som den förra borgerliga regeringen gjorde. Det tycker jag är oerhört centralt. De unga invandrarflickornas situation är ett verkligt problem i dag som vi pratar för lite om. Vi har exempel på invandrarflickor som har ryckts ur skolan eller hållits hemma därför att de ska passa småsyskon och annat. Det är oacceptabelt. Det pinsamma i kråksången när det senast var en mediedebatt om detta var att skolministern inte kände till vilka regler som gäller för skolplikt och tillrättaförande när den bryts. Föräldrar är skyldiga att skicka sina barn till skolan och det krävs åtgärder. Men här behövs ett upplysningsarbete. Jag vet att Utbildningsdepartementet och ministrarna har haft en diskussion om detta, men jag är rädd för att det är för lite konkret. Man måste tydliggöra vilka regler som gäller i Sverige samtidigt som man vinner alla föräldrar, även de med invandrarbakgrund, för den tanke som ligger till grund för detta, nämligen att det är barnens rätt och barnens möjligheter som är det centrala. Det ska ingen komma ifrån att uppfylla.
Fru talman! Det låter på Beatrice Ask som om det över huvud taget inte sker någonting. Jag har ingen anledning att gå in och diskutera mot det som Beatrice Ask har beskrivit av problemen, både bland de minsta barnen och i skolan. Men det pågår ständigt ett arbete med en utveckling av läromedel, användning av övriga läromedel, resurser för läromedel. Under budgetpropositionen 2000 finns resurser för kompetensutveckling av lärare med särskild kompetens och utveckling av läs och skrivkunnighet. Det är fel att beskriva det som att det inte är någon utveckling av skolan. Skollagskommittén ser över styrdokumenten för skolan. Beatrice Ask vet också att i budgetförslaget för 2001 kommer det ytterligare medel, stora resurser, för utveckling av skolan.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det pågår mycket i Sveriges skolor. Det är en omfattande verksamhet, och mycket är naturligtvis bra. Problemet är att det är ganska tomt med vad regeringen gör. Det finns två propositioner för ett helt år. Den ena rör flyktingbarns, eller om det var asylsökandes barns, skolgång. Det är jättebra. Den andra gäller elevvården, och den är också oerhört central. Men det är ett faktum att tusentals och åter tusentals elever inte får grundläggande kunskaper, vilket har kritiserats av Riksdagens revisorer och Skolverket. Man tar inte tag i problemen. Det är bra med kompetensutveckling för lärare osv. Men vi har en situation där 17 % av lärarna över huvud taget inte har en utbildning, samtidigt som pensionsavgångarna ökar. Då krävs det strukturreformer. Det förvånar mig att med de stora bekymren lägger man så lite vikt vid detta. Detta är inte bara en resursfråga. Det råder inget tvivel om att skolan behöver pengar. Det är inte bara en resursfråga därför att vi vet att pengarna inte används på rätt sätt och inte kommer till nytta där de gör mest nytta. Det är inte rektor, lärare, elever och föräldrar som håller i pengarna. Det skapar problem. Det visar också undersökningar som kammaren har tittat på.
Fru talman! Beatrice Ask pekar på att detta är en stor verksamhet, och därför pågår det mycket utvecklingsarbete. Om vi vänder på myntet och tittar på andra sidan, är det fråga om en stor verksamhet och därför finns ständigt problem som måste åtgärdas. I en stor verksamhet finns det många olika nivåer, dvs. inte nivåer i form av hierarkier utan nivåer i form av kommuner och regioner. Där sker naturligtvis utvecklingen i lite olika takt. Jag hävdar att med de resurser som tillförs, med de styrdokument som utvecklas, med det arbete som sker inom elevvården och det arbete som sker med arbetsmiljöfrågorna, pågår det från regeringens sida ett utvecklingsarbete med skolan. Det är alldeles riktigt att det fortfarande finns stora problem som naturligtvis måste åtgärdas. Då är inte 5 miljarder under den kommande perioden en dålig summa för att stödja ett sådant viktigt utvecklingsarbete.
Fru talman! Det är självklart att pengarna inte är oviktiga. Vi har fått Perssonpengar varje år. De räcker till allting. Det är som ett svart hål; de försvinner, samtidigt som det finns ineffektivitet och problem i skolverksamhetens struktur, organisation och brister när det gäller den pedagogiska kompetensen. Det är det jag pekar på. Här finns mycket som riksdagen kan göra för att stimulera. Ni säger att ni ska satsa mer pengar för fler vuxna i största allmänhet. Det som verkligen saknas i skolan för att skolan ska kunna lösa sin egentliga uppgift är att ge ungdomar möjligheter att lyfta sig över klassgränserna, dvs. kompetens och kunskap. För det behövs utbildade lärare. För er har denna betydelse tonats ned. Det är den ideologiska kursändringen som det är dags att vi får en diskussion om i Sverige. Jag tycker att socialdemokraterna sviker barn och ungdomar och undergräver allas möjligheter till en bättre framtid.

Fru talman! Jag tänker också uppehålla mig vid den rapport som kom förra veckan som visar att 150 000 barn i Sverige fortfarande lever i fattigdom. Framför allt handlar det om familjer med ensamstående mammor och familjer med invandrarbakgrund. Det är 150 000 barn fördelade på 85 000 familjer. Det är en stor mängd vuxna och barn som hittills inte på något sätt märkt att det går bra för Sverige. Det är familjer som bävar för varje liten oförutsedd utgift, som att vinterstövlarna ska vara urvuxna så att de inte går att använda ett år till eller för att barnen inte ska förstå att det är helt otänkbart att köpa en likadan cykel som kompisen just har fått. Vad gör regeringen för de här familjerna? Ja, det går ju inte att komma dragande med barnbidragshöjningen. Den går till dem som redan har det någorlunda hyfsat och till dem som har det riktigt gott ställt men inte till de här 150 000 barnen - åtminstone inte i praktiken. När barnbidraget höjs minskas ju socialbidraget eller bostadsbidraget lika mycket. Det blir plus minus noll i plånboken. Det går inte att lasta kommunerna för detta, som tycks vara regeringens taktik just nu. Man kunde inte uppfatta det på något annat sätt när statsministern i går i partiledardebatten uppmanade kommunerna att just den här gången låta bli att minska socialbidraget när barnbidraget höjs. Det finns ju faktiskt en riksnorm för vad som ska räknas som underlag för socialbidrag och bostadsbidrag. Ska en ändring göras är det alltså regeringen som ska ta initiativet. Tänker ni göra det, Ingela Thalén? Maxtaxan då? Kan den hjälpa de här familjernas situation? Knappast. I den mån de har valt kommunalt finansierad barnomsorg har de förmodligen redan en taxa som ligger under det lägsta taket för maxtaxan. De nya pengar som satsas i den s.k. reformen går alltså också till dem som redan klarar sig hyfsat och mest av allt till dem som är mycket högavlönade. Om de fattiga familjerna har valt att ordna barnomsorgen på egen hand finns varken förståelse eller pengar att vänta från regeringens sida. Det vet vi sedan gammalt. Kanske Ingela Thalén tänker lyfta fram föräldraförsäkringen? Den ska ju ses över inför vårbudgeten, och det talas om att höja taket så att även de som tjänar relativt bra ska få ut 80 % av sin lön under föräldraförsäkringsperioden. Det är bra för de familjerna. Men inte heller detta ger de barnfamiljer rapporten handlar om någon förbättring. Föräldraförsäkringen bygger ju, som alla vet, på den inkomst man hade innan barnet kom. Sedan finns grundbeloppet på 60 kr om dagen, som går till den som inte har någon inkomst när barnet föds. 60 kr om dagen! Försök att leva på det om ni kan. Det har legat på den nivån sedan 1987. Det är faktiskt en skandal, särskilt nu när det satsas på alla andra barnfamiljer. Med åren har det blivit så att parti efter parti har insett att det här faktiskt är åt skogen. Just nu har, om jag har förstått saken rätt, alla partier utom socialdemokraterna föreslagit en höjning av grundbeloppet i sina budgetförslag. Då vore det väl skräp om regeringen inte skulle kunna samla sig till ett förslag om höjning i nästa års budget. Det skulle ge många föräldrar, i första hand många ensamstående mammor, en något drägligare tillvaro åtminstone under barnets första år. Hur blir det med grundbeloppet, Ingela Thalén? Fru talman! Men det skulle gå att göra mycket mer för de 150 000 barn som jag har koncentrerat mig på i dag, om bara viljan finns. Det handlar inte längre om att pengarna inte finns. Det är bara den politiska viljan som saknas. De 5,6 miljarder som det kostar staten att införa maxtaxa för en grupp barnfamiljer skulle ha kunnat fördelas till alla barnfamiljer t.ex. Det finns ett alternativ som vi kristdemokrater har lagt fram tillsammans med Moderaterna, Centern och Folkpartiet. Det innebär att varje barn som fyllt ett år får 40 000 kr som föräldrarna kan välja att använda som de själva vill. De 5,6 miljarderna skulle dessutom räcka för ett skatteavdrag på 50 000 kr per barn och år för styrkta barnomsorgskostnader, som även de som i dag har låga avgifter för barnomsorgen skulle få del av till skillnad från maxtaxereformen. Det finns alltså möjlighet för regeringen - det här är bara ett exempel - att få majoritet för ett förslag som skulle hjälpa de fattiga barnfamiljerna till en högre standard samtidigt som resten av barnfamiljerna också får en förbättring. Därför tycker jag inte att det finns något försvar för att pengarna används på ett sätt som utesluter både de allra fattigaste och de som valt en annan barnomsorgsform. Jag vet inte hur ni resonerar, och det skulle vara intressant att få höra. Den enda förklaring jag kan se är att det rent krasst är bättre för regeringen att satsa på de breda röststarka grupperna och på det sättet köpa deras röster. För vem vill inte ha några tusen till i plånboken även om man har så att man klarar sig? Att 150 000 barn i 85 000 familjer hamnar utanför välfärdssystemet är tydligen det svinn en socialdemokratisk regering stödd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet kallt räknar med.

Fru talman! Det är bra att Inger Davidson har läst alla de rapporter som visar just att det finns en rad barnfamiljer i fattigdom. Jag hoppas att Inger Davidson också har läst den slutsats man drar, att det är den generella välfärden som lyfter upp de här familjerna. Det är alltså trygga, generella system som skulle vara vägen ur fattigdomsfällan, och det är när vi skär i de systemen som fattigdomsfällorna uppstår. Då är min fråga till Inger Davidson: På vilket sätt stärker vi barnfamiljerna genom att, som Kristdemokraterna gör, lägga in fler karensdagar i försäkringarna? Finns det inte en risk att det här drabbar just de ensamma mammor som finns på en osäker arbetsmarknad och som vi i dag fick höra ofta blir sjukskrivna just på grund av stressiga situationer när det gäller arbetslivet?
Fru talman! Man måste ju ha en helhetssyn på de förslag som läggs. Med våra förslag skulle ensamstående mammor, och även de flesta andra, ha betydligt mer i plånboken när de betalar sin eventuella karensdag.

Det är helheten man måste se till, Ingrid Burman.
Fru talman! Det är just helheten jag ser till, och det är just helheten man refererar till i alla dessa rapporter. Det är just satsningen på de generella systemen som gör att de fattigaste barnfamiljerna kan lyfta sig ur fattigdomsfällan. Det finns oändligt många exempel på det. I Rädda Barnens bokslut år 2000 redovisar man att 1990 levde 2 % av barnfamiljerna i Sverige i fattigdom. Men tog man bort transfereringarna, alltså de generella systemen, skatter osv., skulle 23 % göra det. De generella systemen har alltså en oändlig vikt när det gäller barnfamiljerna och deras ekonomiska status. Det är då jag undrar om Inger Davidson delar den uppfattningen. Då är det de generella systemen vi ska satsa på för att lösa uppgiften att inte låta barn leva i fattigdom i Sverige.
Fru talman! Jag vet inte vem Ingrid Burman polemiserar med när det handlar om de generella välfärdssystemen. Jag vet inte något parti, i alla fall inte Kristdemokraterna, som skulle vilja ta bort de generella system som vi har. Vad kan vara mer generellt än att införa ett system som går till alla barn? Det förstår inte jag. Generella system kan utformas på olika sätt. När det gäller t.ex. maxtaxeförslaget och de ytterligare 5,6 miljarderna - vi satsar ju oerhört mycket redan i dag på de barnfamiljer som har valt en viss barnomsorgsform - menar vi att de skulle kunna gå till alla barn. Om inte det är generellt vet inte jag vad ordet generell betyder.
Fru talman! I oppositionens möjligheter ligger att alltid opponera, att alltid ha synpunkter och att alltid ha rätt att kritisera. Det märker vi speciellt när vi lyssnar till kristdemokraterna. I höstens budgetdebatt tvingades jag konstatera, efter kommentarer från den debattör jag då mötte, att man beskrev det svenska systemet som dåligt, dåligt, dåligt. Jag upplever samma situation efter Inger Davidsons uttalande här just nu. Tycker Inger Davidson att det är en verklighetsbeskrivning hon ger när hon talar om det svenska systemet, trots vad vi har sett i den budget som har lagts, den diskussion vi har haft och inte minst de kommentarer som ministern gav alldeles nyss kring vad som sker från regeringens sida när det gäller barnområdet?
Fru talman! Det går alltid att hitta det som är bra, och det går alltid att hitta det som är dåligt. Jag valde, som jag sade i inledningen, att uppehålla mig vid den senaste rapporten som handlar om de 150 000 barnen. Det är inte den enda rapport som har kommit. Det har kommit bokslut från Rädda Barnen som visar precis samma sak, och det har kommit andra rapporter. Jag definierade när jag inledde mitt anförande att det är de här barnens situation som jag tänker uppehålla mig vid. Med dem som utgångspunkt finns det inte så mycket att komma med från regeringens sida. Alla de reformer som man har föreslagit eller talar om att föreslå kommer inte de här barnen till del. Då känner jag detta som en oerhört viktig uppgift. Jag undrar ibland hur många som har en sådan här familj i sin närhet, som ser inpå bara skinnet hur de familjerna har det. Jag vet det, och därför känner jag ett oerhört stort ansvar för att lyfta fram just deras situation, och inte alla de andra, som har det relativt bra.
Fru talman! Jag tycker mig kunna se i den budget som regeringen har presenterat, som vi nyss har tagit ställning till i den här kammaren, att det har vidtagits en rad åtgärder för att förbättra på område efter område. Inte minst upplever jag att man försöker lyfta fram just den situation som Inger Davidson beskriver med just de barn som i dagsläget kan ses drabbas av den ekonomiska utveckling som vi har bakom oss. Inte minst såg vi det i samband med bokslutet för 90 talet, som vi tog upp under hösten. Jag upplever fortfarande att vi har mycket att ge och att vi har möjligheter. Kristdemokraternas eländesbeskrivning ger inte utrymme för att föra den offensiva diskussion som vi behöver föra. Jag hoppas att vi får ytterligare beskrivningar av ministern i den fortsatta debatten.
Fru talman! Det är en sak att i budgetförslag tala om vad man skulle vilja och att man ser vad som skulle behöva göras och en annan sak att göra det i praktisk handling. När det gäller de här barnen upprepar jag att det inte finns något förslag som skulle hjälpa upp deras situation. Jag hoppas innerligt att Ingela Thalén kommer med de förslagen och kanske säger någonting om vad som kommer att presenteras i vårbudgeten. Men ännu så länge står de utanför de reformer som har föreslagits. Jag tycker att i ett välfärdssamhälle ska vi verkligen titta på varje individ, inte på att de flesta får det bättre utan på att det blir bättre för alla. Det är generell välfärd för mig.
Fru talman! Jag vill stryka under det som Ingrid Burman sade, att man får inte glömma bort den delen av välfärdsbokslutets redovisning och den rapport som kom från Lund där slutsatserna pekar mot att den viktigaste insatsen är att göra det möjligt för föräldrarna att försörja sig. Den andra slutsatsen är att det är den generella välfärdspolitiken som är den starkaste basen för de här familjernas möjligheter att utvecklas. Sedan går jag till de konkreta frågorna. Jag ser över garantinivån. Det finns olika sätt att lösa det problemet. Ett sätt har några föreslagit i motioner, och det finns andra sätt. Jag kommer tillbaka till den frågan. När det gäller socialbidrag och barnbidrag är jag lite chockad över den förenklade diskussion som Inger Davidson och andra för fram. Jag har inte tid nu att gå in och utveckla min synpunkt, men det är faktiskt så, om man ställer upp för att de generella bidragen är avgörande, att när man justerar upp de generella bidragen och därmed minskar bidragsberoendet är det precis detta vi ska åstadkomma. Sedan är det, precis som statsministern sade i går, några kommuner, och jag delar de kommunernas uppfattning, som anser att köpkraften just nu behöver förstärkas också för de hushållen.
Fru talman! Man måste ändå våga konstatera att generell välfärd kan utformas på många olika sätt. Man behöver inte utforma det på ett enda sätt, det enda riktiga, som alltid socialdemokraterna tycks mena att de sitter inne med kunskapen om. Man kan använda pengarna så att man fördelar dem, men att man fördelar dem på ett annat sätt. Tack för upplysningen om garantinivån. "Se över" är visserligen ett väldigt vagt begrepp som kan leda åt olika håll, men jag tolkar det så att den ses över för att den ska höjas, och det gläder jag mig åt. Det kan ju tyckas att debatten är förenklad när man talar om den här kopplingen mellan socialbidrag och barnbidrag. Jag inser att det inte är lätt att lösa det, för vi ska inte heller ha fällan med bidragsberoende. Men om det aldrig finns en morot för de här familjerna, som jag alltså ser på nära håll, vet jag inte hur deras situation ska kunna förändras. Då är det så enkelt att säga som statsministern gjorde i går och som Ingela Thalén gör här i dag: Just nu tycker vi inte att kommunerna ska sänka socialbidraget när barnbidraget höjs, för vi har bedömt att just nu behöver köpkraften ökas. Men nästa gång får vi se. Det är förenklat om något.
Fru talman! Det är ju precis tvärtom. Kommunerna förfogar över en lång rad instrument som faktiskt inte riksdagen förfogar över till stöd för de utsatta familjerna. Kommunerna förfogar över det särskilda försörjningsstödet och ett antal kommuner har tagit det tillfället i akt. Sedan delar jag naturligtvis uppfattningen att man, som har nämnts av både av Inger Davidson och Ingrid Burman, ständigt måste se över riksnormen. Får jag säga något om maxtaxan. Inger Davidson säger att detta är en fråga för de högavlönade. Det är en myt. Också högavlönade har ett tak i kommunerna när det gäller avgifter till barnomsorgen. Barnomsorg och förskola är till för alla barn, också för de här utsatta barnen. Även om man nu minskar marginaleffekterna för familjerna är det inte de högst avlönade som får den bästa nyttan.
Fru talman! När det gäller det senaste har vi helt olika uppfattningar. Vi gjorde ett antal beräkningar där vi jämförde hur det skulle slå för olika barnfamiljer med maxtaxan jämfört med det barnomsorgskonto som vi har som alternativ för att använda de här 5,6 miljarderna. Då var det tydligt att det var höginkomstfamiljerna som tjänade mest på det här och att det var låginkomstfamiljerna som tjänade mest på barnomsorgskontot. Det är inte bara vi som har sagt det, utan det har sagts i olika beräkningar som har gjorts av familjeekonomer. När det gäller att förfoga över olika bidrag och annat vill jag slutligen säga att riksdagen och regeringen förfogar över riksnormen, och det är den som behöver ses över.

Fru talman! Ledamöter! Ärade åhörare! Jag tänkte i dag i den här debatten om barns möjligheter ta upp tre områden: fattigdomsfällan, som särskilt drabbar barn, barn som har det svårt på grund av våld och statens syn på barns och ungdomars rättigheter i jämförelse med vuxna. Det är det som våra ungdomar i Centerpartiet kallar för "ungdomsfrid" i sin just nu pågående rättighetskampanj. Anledningen till att jag har valt att ta upp de här områdena är att barn och ungdomar också har rätt till självbestämmande, livskvalitet och trygghet. Jag tycker att den politik som förs nu av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har misslyckats på de här tre områdena när det gäller barn. Barn är vår framtid. Barn är sårbara, och barn behöver skydd av oss vuxna. Varje barn förtjänar en uppväxt som är lugn, trygg och glad och som efter vars och ens förutsättningar ger en bra start på livet och en god plattform inför vuxenlivet. Det tror jag att alla i den här kammaren kan ställa upp på. Men sedan handlar det om hur man ska förverkliga det här och se varje barn i dess egen, alldeles unika situation. Det har tidigare talats om den undersökning som visar att 150 000 barn i Sverige lever i fattigdom. I de allra flesta fall är det fråga om familjer som har fastnat i fattigdomsfällan och inte kommer ut. I och för sig kan jag inte förstå att det här betraktas som en nyhet, men det är klart att det är bra att deras situation lyfts fram. De själva talar väldigt sällan i egen sak. De har fullt upp med att försöka klara sig. Mat, kläder, läkarvård, utbildning - allt måste nagelfaras så att inga kronor försvinner i onödan. Barnen kan inte önska sig något extra, och föräldrarna kan inte ge sina barn någon liten extra present ibland. Fattigdomen påverkar abortstatistiken, våldet, hälsan, mobbningen och utbildningen. Det visar undersökning efter undersökning. Det är väldigt viktigt för barn att ha tillgång till sina föräldrar i början av livet för att få en god start. Sverige är ju fantastiskt på det viset att här finns en möjlighet för föräldrar att tillbringa den första tiden med småbarnen. Men det måste också vara möjligt att utnyttja det här. Den lägsta ersättningsnivå i föräldraförsäkringen ger en ersättning på 60 kr om dagen, 1 800 kr i månaden. Det handlar om unga föräldrar, arbetslösa, studerande eller de som inte har hunnit kvala in i trygghetssystemen. Allt är utformat efter normen man, vuxen, heltid, industriarbetare. Där sätts normen för hur de här systemen ska se ut. Det är inte roligt för unga familjer att börja sitt familjeliv med tvånget att be sociala myndigheter om hjälp. Jag kan konstatera att under den här mandatperioden har det i vårproposition och budgetförslag varit möjligt att vid fem olika tillfällen förändra situationen för just den här gruppen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har valt att inte göra detta. Det föreligger nu en proposition där motionstiden utgår den 31 januari som handlar om föräldraförsäkringen. Den ger större flexibilitet i de regler som gäller och försöker öka jämställdheten. Det är jättebra. Men vad hjälper det de här familjerna att de får dela upp ersättningen i åttondelar? 60 kr delat med åtta är inte ens en glass till barnen. Jag tycker att det är förskräckligt, särskilt i en tid av högkonjunktur när vi har stora överskott i statsbudgeten, där hjulen går och köpfesten pågår, att man lämnar denna grupp utanför på det här viset. I Centerpartiet har vi sagt att vi vill höja den lägsta nivån från 60 kr till 200 kr om dagen för att man ska komma över normen för socialbidrag. Den är tänkt för tillfälliga ekonomiska stressituationer. Den är inte tänkt för att man ska klara sig långsiktigt. Det innebär att man inte fyller familjens behov med detta. Barnkontot har berörts i debatten, och statsrådet säger att barnkontot är en reform för de fattiga familjerna. Det håller jag inte med om. Jag tycker faktiskt att det är att luras. Den förstärker rätten till arbete och den nödvändiga rätten att kunna få barnomsorg. Det är bra för såväl samhället och familjen som för jämställdheten. Men samtidigt kan vi göra en jämförelse. Jag som riksdagsledamot som har fyra barn, varav två i barnomsorgen, kommer att tjäna mellan 1 800 och 2 000 kr på maxtaxereformen. Det är den nivå som man ska ha för en hel månad för föräldrar och barn för att överleva i föräldraförsäkringens lägsta nivå, garantinivå. Jag tycker själv att det är hemskt. Jag är väl medveten om att det är stora grupper som har en väldig nytta av maxtaxereformen på det viset - trots att man kunde få mer valfrihet och mer pengar genom vårt förslag. Men maxtaxan lämnar ändå de fattigaste familjerna åt sitt öde. Jag ska säga något om bort mot barn. I boken Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö av Håkan Nesser beskriver ett barn sin reaktion: "Man glömmer det aldrig liksom. Hur det känns och så. Hur djävla rädd man kan vara medan man ligger och väntar. Väntan är nästan värre än själva stryket." Jag ber om ursäkt för svordomen, fru talman. Det är väldigt många barn i Sverige som drabbas direkt eller indirekt av våld. Rädda Barnen gör ett förtjänstfullt arbete genom att lyfta fram barns situation. Av Rädda Barnens rapport framgår att 85 000 190 000 barn växer upp i familjer där misshandel förekommer och också, inom parentes, att denna bindning mellan dålig ekonomi och en värre statistik när det gäller våld mot barn finns. Här finns det oändligt mycket att göra. Kunskapen om hur varningstecken från barn ska bli sedda och tolkade saknas hos många personalgrupper som arbetar med barn. Uppemot hälften av landets polisdistrikt rapporterar inte till sociala myndigheter ordentligt när man har ingripit vid lägenhetsbråk, trots att det finns en rapportplikt i socialtjänstlagen. Enligt undersökningar är det uppemot 45 % av dessa barn som inte syns och som aldrig rapporteras. Skolkuratorer som har sett barn som lever i dessa situationer har inte den journalplikt som sjukvårdspersonal har, vilket skulle kunna hjälpa. När det handlar om familjevåld och interimististiska beslut om besöksförbud är det på det sättet att en mamma som byter låser i ytterdörren till bostaden riskerar åtal för egenmäktigt förfarande. Handläggningstiderna i barnmisshandelsfall är uppemot ett halvår. Det finns alltså oändligt mycket att göra på detta område, och jag undrar: När ska man ta itu med de fattiga familjerna? Och när ska man ta bort den, som jag tycker, rena nonchalansen som finns i vissa fall? Det borde vara självklart att alla sådana incidenter rapporteras, att man direkt inskrider och att man för journaler. Det finns oändligt mycket att göra på detta område. Och jag saknar handfast utrotning av dessa problem.

Fru talman! I förra veckan besökte jag och ett antal ledamöter från socialutskottet ett slumområde i Calcutta i Indien. Bl.a. besökte vi en samlingspunkt för barn där de några dagar i veckan fick äta sig mätta men även få en del undervisning och lite fritidsaktiviteter. Det är en frivillig organisation som heter CRY som har det här projektet. Att se och prata med dessa barn ger anledning till stor eftertanke. Det är barn som är utsatta för väldigt mycket och vilkas framtidsutsikter inte är särskilt ljusa. Det är barn som har fått en viss chans att överleva och en viss chans att få lite utbildning. När jag stod där och såg och lyssnade till dessa barn, kom tanken att bland dessa barn finns kanske någon som med rätt förutsättningar skulle kunna uträtta storverk, kanske t.o.m. en blivande nobelpristagare. Det är just detta som jag tycker att barnpolitiken skall handla om, att man ska ta hand om alla barn, se dem som de människor de är och ge dem rätten till att utvecklas efter den förmåga de har. Att barnen är vår framtid är ett ganska vanligt uttryck, kanske litet slitet. Men om vi inte ger barnen den rätt och det skydd som FN-konventionen om barnens rättigheter innebär, så blir framtiden mindre ljus. I barnkonventionens artikel 3 skriver man att barnens bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som gäller barn. Principen bygger på två grundläggande tankar: att barn har fullt och lika människovärde och alltså inte är mindre värda än vuxna och att barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd för att kunna åtnjuta sitt fulla människovärde. Folkpartiet anser att barnkonventionen ska genomsyra allt arbete som direkt eller indirekt berör barn, såväl på det nationella som på det internationella planet. Av detta följer att alla barn ska ha rätt till en god tillsyn och omsorg samt utbildning anpassad efter det enskilda barnets behov, förmåga och förutsättningar. Föräldrarnas ansvar för sina barn utgör här grunden för att klara uppgiften, men föräldrar kan behöva råd, hjälp och stöd. Vi anser därför att föräldrautbildning bör erbjudas inte bara föräldrar till de minsta barnen utan också till föräldrar med barn långt upp i tonåren. Vi ser också mödra och barnhälsovården och skolhälsovården som viktiga stöd för föräldrarna. Och neddragningar som har skett på dessa områden måste stoppas. I stället måste resurser tillföras. Fru talman! Barn i Sverige har det utomordentligt bra i jämförelse med de allra flesta barn i t.ex. Indien, där en femtedel av alla barn i världen föds. Vi har ett stort ansvar även för barnen i Indien och i övriga utvecklingsländer. De barnen är också värdefulla för världen och måste få möjligheter till allt detta som vi i Sverige kan erbjuda våra barn. Men det finns barn i Sverige som far illa på olika sätt. Under de senaste tio åren har antalet fall av barnmisshandel ökat. Över 5 000 fall polisanmäldes 1999. Barnens egna samtal till föreningen BRIS telefonjour har fördubblats sedan 1993, detta trots att det i svensk lagstiftning 1979 infördes förbud för föräldrar att aga sina barn. Familjer där våld förekommer kan se olika ut, men nästan alltid förekommer missbruk, psykisk sjukdom eller ekonomisk stress. Mörkertalet när det gäller barnmisshandel är väldigt stort. Många dödsfall som i officiell statistik betecknas som olyckor är i själva verket dödsmisshandel. I England och USA finns undersökningar som visar att 50 % respektive 86 % av dödsmisshandeln rapporteras som olyckor. Trots den stora ökningen av antalet anmälda fall bedrivs i Sverige praktiskt taget ingen forskning om barnmisshandel. Därför vill jag fråga statsrådet Ingela Thalén om hon är beredd att vidta åtgärder för att forskningen ska kunna öka på detta område. I socialtjänstlagen uppmanas var och en att anmäla om ett barn misshandlas i hemmet eller utsätts för annan behandling som medför fara för hälsa eller utveckling. För alla som arbetar med barn och ungdomar gäller en skyldighet att anmäla till socialnämnden om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Rapporter visar dock att personal inom skola och barnomsorg i otillräcklig utsträckning anmäler sina misstankar om att barnen far illa. Man försöker i stället själva lösa problemen och väntar i det längsta med att varsko socialtjänsten om sina misstankar. Detta beror på bristande kunskaper om anmälningsskyldighetens innebörd, och det beror också på oro för att föräldrarna ska ta illa upp och att föräldrarna då byter skola eller daghem. Barnmisshandel hör till de allvarligaste problemen i samhället. Det är därför angeläget att öka forskningsinsatserna, göra en samlad analys och gemensamma insatser för att hjälpa utsatta barn. Det är också nödvändigt att alla som arbetar med och kommer i kontakt med barn får goda kunskaper såväl om hur man upptäcker att ett barn far illa som om anmälningsskyldigheten. Detta måste ingå i såväl grundutbildning som fortbildning. Men det är inte bara den fysiska misshandeln som innebär ett hot för barns utveckling och framtid. Osynlig traumatisk stress kan leda till ohälsa hos barn, vilken är svår att upptäcka på ett tidigt stadium. Det gäller inte minst flyktingbarn som innan de kom till Sverige upplevt krig och oro. De kan själva ha utsatts för våld eller bevittnat våld mot egna familjemedlemmar eller främlingar. De kan också ha förlorat en förälder genom död, försvinnande eller känslomässig otillgänglighet, t.ex. en deprimerad mamma som avskärmar sig från omvärlden. Många av dessa barn får inte den hjälp de skulle behöva vid ankomsten till Sverige. Att ge barn med flyktingbakgrund ett värdigt och humant mottagande är en skyldighet och ett stort ansvar för vårt land. Därför bör man utveckla program för generella och specifika hälsofrämjande åtgärder där primärvård, psykiatri och kommun samverkar i mottagandet av nyanlända barn. På några platser i landet har sådana program utvecklats, t.ex. i Värmland och i Umeå. Dessa erfarenheter måste tillvaratas och spridas till andra delar av landet. Fru talman! Den 24 januari ska vi här i kammaren diskutera och besluta i frågor som berör barn med anledning av regeringens barnskrivelse. Det är bra att vi i Sverige uppmärksammar barnen och deras situation. Vi har ett ansvar för varje enskilt barn i Sverige, men vi får inte heller glömma att vi också måste ha ett ansvar för alla barn i världen. Barnen är allas vår framtid, och vi måste ge dem chansen att växa inte bara på längden utan även vad gäller utveckling. Det är kanske så att något barn ute i världen, t.ex. i Calcuttas slumområde, är just det barn som ska ge oss kunskaper på ett område som är viktigt för alla människor. Alla barn har fullt och lika människovärde, och alla barn borde få chans att utveckla sina möjligheter.

Fru talman! Jag fick en fråga av Kerstin Heinemann vad jag har för reaktion på hennes synpunkter att vi behöver öka forskningen när det gäller barnmisshandel. Den kommitté som Kerstin Heinemann hämtar sina kunskaper ur, och rapporten, har till uppgift att se över på vilka områden vi behöver öka insatserna. I en delrapport som har lämnats om handläggningstider har man en del förslag. I det pressmeddelande som kom om de studier som är gjorda finns det också antydningar om att just kunskapen och uppföljningen av kunskap är väldigt viktiga. Jag utgår från att man i sitt slutbetänkande kommer att lägga fram ett antal viktiga förslag om forskningen. Jag har ingenting emot att man gör den typen av insatser. Beträffande barn som kommer till Sverige har man inom UD en uppföljning av barn i bistånd och också ett uppdrag till Migrationsverket om asylsökande barn.
Fru talman! Jag uppfattade det som så att statsrådet Thalén är medveten om de problem som vi har tagit upp. Dessa problem har vi tagit upp tidigare i motioner. Nu vet vi t.ex. att kommittén mot barnmisshandel också bekräftar de uppgifter som vi tidigare tagit fram. Jag ser fram emot att vi ganska snart ska kunna få åtgärder som både befrämjar forskningen om misshandlade barn och också ger en betydligt bättre behandling av flyktingbarn som kommer hit, som sedan ska verka i vårt land och som kanske kommer att ha väldigt stora psykiska problem och svårt att klara sig här även om välfärden för övrigt fungerar runtomkring.
Fru talman! Jag delar den uppfattningen. Får jag också säga beträffande socialtjänsten och anmälningsplikten och annan personal som arbetar med barn att det också på det här området pågår en diskussion. Det pågår någonting som vi kunde kalla ett kompetensutvecklingsarbete, där man ska stödja personal så att de faktiskt vågar ta på sig ansvaret att anmäla när man ser att någonting är på tok. Det är precis så som Kerstin Heinemann säger, att det naturligtvis finns en väldig oro för att man ska stöta sig med föräldrar, att man egentligen kanske inte ser det. Får jag så till kammaren anmäla att jag dessvärre den 24 januari då man ska diskutera barnskrivelsen står till svars för det svenska ordförandeskapet i arbetskmarknadskommittén i Europaparlamentet. Så jag kan inte delta i den debatten, vilket jag beklagar.

Fru talman! När jag anmälde mig till debatten fick jag frågan vad jag ville kalla mitt ämne eller ge det för rubrik. Då sade jag "Barns och ungdomars möjligheter" och lade till "brist på möjligheter", för det är många som far illa. Jämlikhet råder inte i särskilt hög grad för barn och ungdomar. Det är inte deras fel utan vårt. Många här har talat om fattigdom. Vi har också funktionshindrade barn, barn till sjuka föräldrar, flyktingbarn, misshandlade barn, gömda barn, och vi börjar t.o.m. få gatubarn. I somras och i höstas överöstes vi med reklam och artiklar i alla medier om premiepension. Jag tyckte till slut att det var väldigt tröttsamt med denna se-omditt-eget-hus och skyll-dig-själv-mentalitet. Så kom regnet, och jag tänkte: Håller solidariteten och välfärden på att regna bort också? Nu har den debatten svalnat av, och nu talas det mycket om fattigdomen. Det är bra, och den debatten måste hållas, men det räcker inte med debatt.

Det ska vara mycket mer än de familjeekonomiska stöden, en mobilisering, skulle jag vilja säga, från alla håll - om nu en miljöpartist får använda ordet mobilisering. Generell välfärd är inte bara t.ex. 100 kr i plånboken, utan det är många andra saker som är oerhört viktiga och som hör till generell välfärd. Jag skulle väldigt gärna vilja att statsrådet Thalén lyssnade, för jag vill veta vad statsrådet tycker om just det som jag tänker säga nu. Det finns saker som måste finnas, ska finnas. Det är skolmåltider, bibliotek, simskola, hjälp till att utöva idrott även om inte pappa och mamma skulle ha råd att betala skridskor och annat man behöver, gratis sjukvård, gratis tandvård, kommunala musikskolan. Om det nu är avgifter på dessa ska de åtminstone vara små. Det ska inte hänga på om föräldrarna har råd. Man ska kunna känna sig som en medborgare. Det här kostar naturligtvis pengar för staten, kommunen och landstinget, men det är oerhört viktigt. En del sådana här medborgarsaker har vi faktiskt kvar. Det är svenska flaggskepp, skulle jag vilja säga. Det finns fortfarande kommunal musikskola kvar. Vi har sett resultatet av det har funnits. Vi har en oerhört fin musikkultur här i Sverige, musikindustri, brukar man säga. Vi har tandvården för barn och ungdomar. Man får absolut inte skära ned på detta. Vi har barnavårdscentralerna, mödravårdscentralerna. Beträffande barnavårdscentralerna ska jag berätta en sak. Jag sitter med i kommittén mot barnmisshandel. Man har upptäckt att med tiden minskar kunskaperna om barn och barns och ungdomars utveckling i stället för tvärtom. På 90-talet har kunskaperna minskat. Det beror bl.a. på att man har skurit ned på t.ex. utbildning på barnavårdscentralerna. Jag hade någon föreställning som att vi lär oss mer och mer och får mer och mer kunskaper, och så är det precis tvärtom. Straffen blir ofta lägre för barnmisshandel, om det ens går till åtal därför att kunskaperna om barn och barns utveckling är för dåliga. Utredningarna blir inte bra, och då kan det t.o.m. gå så illa att det inte ens blir något åtal. Så här ligger barn och ungdomar också i lä. Fru talman! Orsaken till att jag gick med på att stå på listan till riksdagen var att jag såg utsikten att få vara med och prioritera på ett tidigare stadium. Det var med anledning av att jag arbetade med barn, ungdomar och föräldrar som jag ägnade mig åt politiken i kommun och på landstinget. Det fanns alltid för lite pengar, och ofta valdes satsningar för barn och ungdomar bort till förmån för annat. Tänkt att få vara med när man gör den första prioriteringen! tänkte jag. Och så upptäckte jag att det är precis likadant här. Det har talats mycket ekonomi hittills i kammaren i dag. Den ekonomin är småpotatis mot vad det egentligen borde var. Vi borde från alla håll satsa mycket mer, inte bara ekonomiskt stöd till familjer utan på skola, på våra svenska flaggskepp som jag nämnde, på bostäder, ett helt samhälle där alla ska kunna känna sig som medborgare. Jag tittade på TV i går en stund och fick veta att svenska ordförandeskapet kostar nästan en miljard. Vi är det ordförandeland som satsat mest. Statsrådet Lindh fick en fråga om detta och svarade så här: På sikt är det här en bra affär. När ska vi säga att all satsning på barn och ungdomar är en bra affär? Det finns faktiskt rapporter och uträkningar som visar att det faktiskt vore en bra affär, också ekonomiskt. En elev som riskerar utslagning kostar samhället i genomsnitt en miljon kronor extra, och pengarna bara accelererar ju mer utslagen man blir. på frågan om den stora medborgarsatsningen och på hur bra affär det är att satsa framåt. Om nu statsrådet inte kan vara med på mötet den 24 januari, ta då med detta med barnen till ordförandeskapet, för det är vår allra viktigaste fråga.

Fru talman! Först måste jag säga att EU ordförandeskapet kostar naturligtvis väldigt mycket pengar. Men jag undrar om man i Miljöpartiet är medveten om att när det gäller barns och ungdomars möjligheter är det europeiska samarbetet väldigt betydelsefullt. Tusentals och åter tusentals unga får här chansen att arbeta eller utbilda sig lite grann utomlands, vilket de har nytta av i Sverige och för lång framtid. Men det var inte riktigt det som jag reagerade på. Det var en väldigt ny uppgift för mig om detta med gatubarn i Sverige. Jag reagerade ganska starkt. Jag skulle gärna vilja veta om det finns gatubarn i Sverige och i så fall var. Det är naturligtvis något som man måste ta tag i. Vi förfäras varje dag över att se vad som händer runtom i världen, men jag trodde faktiskt inte att vi hade gatubarn i Sverige. Jag har inte läst om det, så jag skulle gärna vilja veta mer om det och vad Miljöpartiet tänker göra för att ta tag i det fruktansvärda problem som det i så fall innebär.
Fru talman! Jag ska svara på två frågor. Vi är inte emot samarbete i EU. Vi har aldrig varit emot samarbete. Det var inte det som det var fråga om, utan jag ville göra en jämförelse mellan hur man betraktar kostnader och hur man betraktar långsiktiga kostnader. Jag har inte läst om gatubarn i år, men jag har läst om det tidigare. Det är inte många, men det börjar tyvärr förekomma.
Fru talman! Det är ju bra om det inte har stått något om det nu. Jag ska försöka leta i mediedatabaser och annat, för det här är ju allvarligt. Om det dyker upp något fall av gatubarn utgår jag från att en riksdagsledamot omedelbart tar till aktiva insatser, för vi ska inte ha barn som inte har någon som känner omsorg och ansvar för dem i det här landet. Det behöver vi inte ha heller. Det är ju väldigt allvarligt om problemet börjar dyka upp. I så fall måste man ta tag i problemet. Men jag fick inget svar på frågan om det finns något som man kan tänkas göra. Jag tycker också att det ska sägas att Miljöpartiet, som sitter i knät på den socialdemokratiska regeringen, vinner ju inget anseende av att stå här och säga att det borde krävas väldigt mycket mer pengar och tala om allt vad man vill göra. Man får ju ta ansvar för vad man faktiskt uträttar, och dessvärre finns det brister. Men det är ju inte heller mycket som regeringen aviserar att man tänker göra för att öka barns och ungdomars möjligheter.
Fru talman! Trots att vi har ett samarbete är det faktiskt tillåtet att samtidigt här tala om vad det är vi vill göra och vad vi vill kämpa för.

Fru talman! Kerstin-Maria Stalin frågade mig vad jag anser om det som hon beskrev som de svenska flaggskeppen, om det är något som man ska försvara. Det ska vi alldeles självklart. I den meningen har jag inte alls någon annan uppfattning än Kerstin-Maria Stalin. Det är det som vi också prioriterar och som vi har prioriterat i vårt gemensamma arbete. Sedan när det gäller frågan om kostnaderna för vårt ordförandeskap har jag ingen anledning att utveckla det närmare. Jag tycker att Beatrice Ask gjorde det på ett bra sätt. Jag kan bara konstatera att vi gemensamt har prioriterat ett antal nya miljarder för att just stötta barn och ungdomar i Sverige inom barnoch hälsovård, inom förskolan och skolan. Det är naturligtvis också ett uttryck för mina prioriteringar vad gäller barns hälsa. Kerstin-Maria Stalin sade att jag skulle ta med mig något att tänka över. Vilken är den viktigaste fråga som Kerstin-Maria Stalin skulle vilja ta fram när barn här och nu ska debatteras nästa vecka och som jag borde ha tagit med mig? Jag har ju inte möjlighet att delta.
Fru talman! Det är väl just detta att när föräldraskapet inte räcker till av olika anledningar, som fattigdom och annat som jag har talat om i dag, ska det finnas ett samhälle som gör att det blir jämlikt för barnen.
Fru talman! Det gläder mig att Kerstin-Maria Stalin använder just uttrycket ett jämlikt samhälle och säger att det ska vara ett starkt samhälle som stöttar barns och ungdomars utveckling. Det kommer att lägga en väldigt god grund för oss i våra gemensamma förhandlingar inför nästa års budget.

Fru talman! Jag begärde replik på Kerstin-Maria Stalin när hon i början av sitt anförande talade om att alla har rätt att känna sig som medborgare. Jag är övertygad om att ingen i den här kammaren tycker någonting annat. Kerstin-Maria Stalin sade att man ska ha rätt till sjukvård och musikskola. Det handlar då om de fattiga familjer som har svårigheter med de höga avgifter som finns på sina håll. Det handlar alltså om att man som familj inte har pengar i plånboken. Då uppfattade jag att Kerstin-Maria Stalin tycker att den generella välfärden i form av ökade bidrag ska gå till dessa familjer. Jag tror att om vi frågar dessa familjer vad de vill ha för att känna sig som medborgare så handlar svaret om att man vill ha mer egna pengar i plånboken, att inte få lika mycket i socialbidrag som man betalar i skatt t.ex. Man ska inte behöva gå via socialsekreterare för att få pengar att betala till musikskolan. Anser inte också Kerstin-Maria Stalin att det är att känna sig som en medborgare?
Fru talman! Jag menar inte att den ena saken utesluter den andra. Vi behöver familjestödet också. Att jag inte pratade så mycket om det berodde som jag sade på att det redan pratats så mycket om det så att jag vill betona de här andra sakerna.
Fru talman! När det gäller de familjer som har det svårt och alla de 150 000 barn som lever i de familjerna så har de borgerliga lagt fram ett förslag om ett barnkonto som ska ge alla, oavsett ekonomi, möjlighet att välja barnomsorg eller om man vill vara hemma. I dag har Miljöpartiet stött regeringspartiet genom att lägga fram förslaget om maxtaxan, som vi har talat om här, och som ger de bästa ekonomiska möjligheterna åt dem som har det bäst. De familjer som vi talar om i dag kommer inte att ha någonting att välja på. Anser inte Kerstin-Maria Stalin att det är att lägga ytterligare en börda på de fattiga familjerna?
Fru talman! Vi har tvärtom förbättrat det ursprungliga förslaget om maxtaxa och gjort det fördelningspolitiskt bättre. Det ska inte lägga någon ytterligare börda på familjerna. Jag menar fortfarande att en åtgärd inte utesluter en annan. När jag pratade om medborgarskapet avsåg jag alla samhällsinsater där barn som inte har råd eller föräldrar som inte kan ska kunna få de här sakerna ändå. Man ska kunna få gå på simskola i skolan, man ska kunna vara med i den kommunala musikskolan och man ska kunna låna böcker t.ex.

Fru talman! Under den gångna tioårsperioden har vi sett en barnpolitik - ett nytt politikområde - växa fram. Barnkonventionen har lyft fram barnet som individ. Vi ser inte barn som bihang till familjen. Barn har ett eget värde och egna rättigheter, ibland också gentemot föräldrarna. Det är naturligtvis oerhört utmanande att få vara med om denna utveckling och det känns bra att få vara barnminister i Sverige - ett land som går i spetsen för utvecklingen inom barnpolitiken. En viktig grund för denna utveckling i Sverige är den strategi för att följa upp och genomföra barnkonventionen som en enig riksdag har antagit. Sveriges familjepolitik har alltid varit uppmärksammad i världen. Vi får också beröm från Unicef och från OECD för vad vi gör för barnen. OECD:s rapport från den svenska förskoleverksamheten lyfter framför allt fram den respekt för barnen som individer som finns inom förskoleverksamheten. Unicef pekar på att Sverige har få fattiga barn. Det är ett glädjande påpekande, även om jag är angelägen om att säga att detta inte innebär att jag är nöjd. Det kan vi inte vara förrän fattigdom och utanförskap är utrotade. Vi har en bra familjepolitik som bas för barnpolitiken. Med hjälp av barnkonventionen flyttar vi hela tiden fram positionerna. Regeringens skrivelse Barn - här och nu som överlämnades till riksdagen i höstas och som vi hörde ska debatteras i nästa vecka ger en tydlig bild av bredden av detta arbete. Fru talman! Familjen är grunden för att barnen ska få goda uppväxtvillkor. Att familjer sedan ser lite olika ut är en helt annan sak. Vi har traditionellt en omfattande och väl fungerande familjepolitik i Sverige, och den politiken understöder främst genom barnomsorg och föräldraförsäkring föräldrarnas möjligheter att trygga sina barns uppväxt och skaffa sig förvärvsinkomster så att de kan leva på rimlig levnadsnivå. Direkta bidrag, t.ex. barnbidrag och underhållsstöd, kompletterar förvärvsinkomsterna så att familjernas standard inte ska bli avsevärt sämre än omgivningens. Jag vill också lyfta fram betydelsen av en generell hälso och sjukvård, mödravård och barnavård. Den når alla familjer och bidrar till att ge barn bra uppväxt genom att tidigt kunna upptäcka och åtgärda olika problem och bli ett stöd i föräldrarollen. Regeringens strategi är att kraftigt förstärka resurserna till verksamheter som är viktiga för barn och ungdomar. Förutom att vi under en rad år ökat statsbidragen till kommunerna specialdestinerar vi nu 9 miljarder till vården och 5 miljarder kronor till skolan under åren 2001-2004. Förskolan får en halv miljard per år. Vi vill ha fler vuxna med olika kompetens och utbildningsbakgrund i verksamheterna och därmed förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar. Regeringens andra strategi är att förbättra barnfamiljernas ekonomiska situation. Barnbidragen höjs nu för tredje gången på några år, och nästa år införs maxtaxa i barnomsorgen. På det sättet förstärks barnfamiljernas ekonomi betydligt. Nu vet vi ju att enbart generella insatser inte räcker. De barn som av olika skäl far illa måste få det stöd de behöver. I förra veckan redovisade t.ex. kommittén mot barnmisshandel att det fortfarande finns barn som blir svårt misshandlade eller som bevittnar våld i familjen. Såväl Välfärdsbokslutet som den nyligen presenterade rapporten från universitet i Lund visar på klassklyftor som vi inte kan acceptera. Det har diskuterats i ett antal replikskiften före mig här. Det gäller ensamstående med barn och familjer som är beroende av socialbidrag för sin långsiktiga försörjning. Än en gång vill jag säga att i de allra flesta av de här fallen så är orsaken att man av olika skäl inte får arbete eller inte kan arbeta. Skälen kan vara flera, men oavsett skäl så måste insatserna för att skapa möjligheter till egen försörjning vara den viktigaste åtgärden. Det framgår också i både kommitténs bokslut och i universitetsrapporten. Många föräldrar som behöver särskilt mycket stöd måste naturligtvis också få det. För barn med särskilda behov krävs det tillräckliga speciallärarresurser, en fungerande elevvård och en fungerande socialtjänst och barnpsykiatri. Samarbetet mellan de olika verksamheterna är oerhört viktigt för att de mest utsatta barnen och deras familjer ska få det stöd de behöver. Jag delar uppfattningen hos dem som sade att temat för debatten om barns och ungdomars möjligheter är väldigt spännande. En grundbult i barnkonventionen är barns rätt att komma till tals och respekteras för vad de säger. Lagstiftningen har successivt förändrats under de senaste åren, och vi ser nu att den undan för undan också håller på att påverka verkligheten - vardagen. Ett steg i denna process är att ge det individuella barnet rätt att bli hörd i exempelvis rättsprocesser och i ärenden inom socialtjänsten. Men samtidigt är det naturligtvis viktigt att vi stärker barns och ungdomars inflytande i beslutsprocesser på andra nivåer och på olika nivåer. Barnombudsmannen stöder kommunerna och landstingen i detta uppbyggnadsarbete. Också i regeringen och här i riksdagen behöver vi naturligtvis utveckla våra olika kontakter med barn och ungdomar. Jag tror att vi är ganska många - de flesta riksdagsledamöter - som utvecklar våra egna kontakter med barn och ungdomar och som regelbundet lyssnar och tar till sig barns och ungdomars åsikter. Jag gjorde det själv när jag hade möjlighet att arbeta med barnskrivelsen. Den barnskrivelse som regeringen har lämnat beskriver det omfattande arbetet med att förbättra barns och ungdomars situation och hur det pågår. Det är klart att många av de viktiga besluten för barn fattas på lokal nivå. Där vill jag lyfta fram vikten av frivilligorganisationerna och deras utrymme, möjlighet och ansvar för att driva på utvecklingen. Den intensiva samhällsutveckling som pågår runtomkring oss är i långa stycken mycket positiv. Det gäller också om man ser den i ett barnperspektiv. Men det finns motsatser. Ett av de mest otäcka inslagen är de övergrepp som barn drabbas av genom sexuell exploatering oavsett om det sker genom turism, sprids via Internet eller på annat sätt. Vi måste på olika sätt göra allt vi kan för att förhindra detta. Jag har uttryckt mina synpunkter i en debattartikel i dag tillsammans med ordföranden för Child center. Jag vet att det är många, inte minst på frivilligsidan, som arbetar för att underlätta för barn också i de länder som vi samarbetar särskilt med runt Östersjön. Det finns också andra orosmoln. Det har vi diskuterat under förmiddagen i dag. Klassklyftor och fattigdomsfällan är några. Stress och jäkt är andra. Unga familjer utsätts på många olika sätt i dag. Det är min och regeringens uppfattning att vi genom en framsynt politik kan underlätta för unga människor att kombinera ett arbete med att ha barn och familj. Förutom det som jag nyss pekat på och som nämns i debatten, krävs det insatser mot ohälsan i arbetslivet, en förkortning av arbetstiden och större makt över både sin arbetstid och sin arbetssituation. Regeringens politik kommer också under de kommande åren att fokusera på att minska orättvisorna i samhället och stödja dem som är mest utsatta.